Herr talman! Herr Fiskesjö talar om planering och länsdemokrati. Det tycks som om herr Fiskesjö fullständigt har tappat kontakten med partiet och dess representant i länsstyrelsen. Som tidigare nämnts har vi länsstyrelse och en lekmannastyrelse i länsstyrelsen. Centern har en representant från Skåne, men det förefaller som om herr Fiskesjö inte har någon som helst kontakt med denna verklighet. Solen går upp och ner, sade herr Komstedt, men för herr Fiskesjö tycks den nu ha gått fullständigt ner.
Herr talman! Det var väldigt vad mitt anförande oroade själarna. Jag känner mig mycket smickrad. Jag vill säga till herr Lothigius att jag inledningsvis sade att jag undvek att upprepa detaljerna i debatten. Det sker alldeles för ofta här i kammaren. Det är inte så stor mening med att man står upp efter varandra och säger samma sak. Jag ville i stället redogöra för min erfarenhet av debattläget i Skåne. Sedan vill jag säga att den punkt där jag angrep herr Lothigius var den där han i sitt huvudanförande gav uttryck för åsikten att det inte var så noga med opinionsrörelser utanför riksdagen, att man inte borde ta hänsyn till dem och att man inte kunde föra ut en fråga som denna till allmän debatt. Till herr Komstedt vill jag bara säga att jag tror att solen kommer att gå upp och ner även i fortsättningen, men om den tilltagande luftförstöringen får fortsätta även framöver kan det kanske bli svårare att se solens gång på himlafirmamentet. Herr Johnsson i Blentarp ville upplysa mig om att vi redan har länsdemokrati. Det visar att jag hade rätt i mitt första anförande, när jag ifrågasatte i vad mån herr Johnsson följer med vad som händer här i riksdagen.
Herr talman! Nu har jag fått beviset. Docenten anser inte att det är väsentligt att diskutera sakfrågor i riksdagen utan att vi skall ägna oss åt en annan form av polemik. Då förstår jag herr Fiskesjös anförande helt och hållet. Jag kan ändå inte, herr talman avstå från att ta upp ett par sakfrågor. Innan jag slutade mitt förra inlägg sade jag att centerpartiets medlemmar har varit med om att forma vår miljöpolitik i det här landet, och det ger jag dem en erkännsam honnör för. Under den tid som gått har de olika partierna gemensamt skapat en rad instrument som vi skall ha till underlag för att skapa bästa möjliga miljö. Man har i andra länder sett skrämmande exempel på vad som kan hända på miljöområdet. Det är just mot den bakgrunden som vi i vårt land sagt oss att vi måste hantera vår situation på ett annat sätt. Mot den bakgrunden är också dessa styrinstrument skapade. Det verkar på något vis som om centerpartiet i sin miljödebatt inte har upptäckt att tiden runnit vidare, att vi kommit en bit på väg, att man fått folket med sig — t.o.m. riksdagen och riksdagsmännen — och att centerpartiets egna kommunalmän börjar få upp ögonen för den nya situationen. Som också har sagts finns det flera borgerliga kommuner än socialdemokratiska i södra Sverige. Kommunerna har fått nya stora uppgifter och rättigheter och kommer att mer ägna sig åt miljöpolitiska frågor än tidigare. Det är en uppgift som läggs från Kungl. Maj:t till länsstyrelser och kommuner. I framtiden får kommunerna det största ansvaret i detta sammanhang. Detta tror man alltså inte på, herr talman. Man tror inte på sig själv. Men jag förlitar mig på att kommunerna skall förstå dessa frågor.
Herr talman! Herr Fiskesjö anser sig ha rätt. Det är klart. Även små korn kan förgylla tillvaron för herr Fiskesjö. Men det vore kanske på sin plats att herr Fiskesjö gjorde sig underrättad om hur lekmannastyrelsen fungerar hos länsstyrelserna. När det gäller planering och styrning har de representanter som sitter i länsstyrelsens lekmannastyrelse ett reellt inflytande. Där förutsätter jag att alla partiers representanter verkligen medverkar. Det har tidigare framkommit här och herr Fiskesjö har understrukit det, att man underkänner sina representanter i länsstyrelsen.
Herr talman! Herr Fiskesjö sade sig vara förvånad över att han hade oroat en del själar i kammaren. Kan man vara förvånad över att man får repliker på sig, när man osakligt och ovederhäftigt gör påhopp på en rad av kammarens ledamöter? Jag trodde att det hörde till de politiska spelreglerna. Sedan får herr Fiskesjö finna sig i att jag även i framtiden måste vara litet skeptisk mot vetenskapen, företrädd här i kammaren av herr Fiskesjö, som vill hävda att bilbroavgaserna i Malmö kommer att förmörka solen.
Herr talman! Till herr Johnsson i Blentarp vill jag bara säga att socialdemokraterna vad gäller lekmannastyrelsen i länen effektivt har sett till att de har majoritet för den egna meningsriktningen överallt. Vad en representant för centern kan göra är naturligtvis att reservera sig mot majoriteten. För att herr Komstedt inte skall misströsta vill jag gärna säga till honom att inte heller jag tillhör dem som faller för vilka vetenskapare som helst.

Herr talman! Bara några reflexioner med anledning av trafikutskottets betänkande nr 25. Frågan om fasta förbindelser över Öresund har diskuterats intensivt under ett tjugotal år. Två alternativa sträckningar har diskuterats, nämligen dels Köpenhamn-—Malmö, dels Helsingborg— Helsingör. Frågan har också gällt huruvida en bro, en tunnel eller båda delarna skulle utföras. De nuvarande förbindelserna mellan Sverige och Danmark består av färjetrafik. Diskussionen om fasta förbindelser har motiverats bl.a. av en önskan om integration mellan Sverige och Danmark. Utan att på något sätt vilja återupprepa argumenten för och emot en bro mellan Sverige och Danmark skulle jag vilja i korthet anföra följande. En broförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö belöper sig på en kostnad av 1,2 miljarder kronor inklusive räntekostnader. Detta i 1971 års prisnivå. Om man tar hänsyn till de prisstegringar som ägt rum sedan 1971 och de kommande prishöjningarna, så är jag övertygad om att beloppet 1,2 miljarder kommer att kraftigt överskridas. Vidare måste man ta hänsyn till följdinvesteringarna för anslutningsvägar, förbättringar av befintligt vägnät, utbyggnad av bostäder och arbetsplatser kring brofästet samt förlusten av bördig åkerjord. Dessa kostnadsuppgifter måste tas fram för att man skall få en heltäckande bild av den egentliga kostnaden för motorvägen. Sammantaget kommer det att bli fråga om direkta och indirekta kostnader för den planerade bron Köpenhamn— Malmö som uppgår till ett par miljarder kronor. Herr talman! Jag kan inte rösta för denna jätteinvestering med mindre än att jag har fått fullmakt av mina väljare, och en sådan fullmakt anser jag mig inte ha. Denna ståndpunkt har jag kommit till vid de samtal som jag haft med många av dem som har givit mig uppdraget att föra deras talan i riksdagen. Det är inte partipiskan i centerpartiet, herr Komstedt, som har bestämt mitt ställningstagande — och någon sådan piska känner jag inte till — utan det är fastmer de kontakter jag haft med mina väljare. Det måste te sig anmärkningsvärt att när det blir fråga om anslag till nödvändiga förbättringsåtgärder för landets vägnät möts man ofta av beskedet att det har vi för närvarande inga pengar till; medelstillgången räcker icke till berörda vägprojekt. Samtidigt kan medel avsättas — oaktat att det kommer att bli fråga om lånemedel — till den jättesatsning som det här är fråga om. Detta är obegripligt för de allra flesta medborgare. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Dahlgren m.fl.

Herr talman! Det är nästan med beklagande som man genom ett inlägg vid denna tidpunkt förorsakar ett avbrott i det utomordentligt intressanta skånska meningsskifte som vi haft nöjet att ta del av här i kväll. Men det finns ju möjligheter att fortsätta igen sedan några riksdagsmän från andra delar av landet här har haft ordet. På många sätt har den väldiga debatten om de fasta förbindelserna över Öresund kommit en smula överraskande. Vem kunde exempelvis för ett år sedan tro att detta skulle bli en politisk stridsfråga, en fråga som skulle så starkt engagera många människor? Jag tillhör dem som länge ivrat för den här frågans lösning, och jag har beklagat många gånger att det har gått så långsamt. Därför blev jag glad när principöverenskommelsen mellan Sverige och Danmark blev klar i somras. För den som sedan ungdomsåren verkat inom Föreningen Norden och för ett breddat och fördjupat nordiskt samarbete kom det här beskedet att betraktas som en mycket positiv sak. Jag såg i det ställningstagandet ett uttryck för den praktiska nordism som så många, inte minst inom våra stora folkrörelser, eftersträvar. Här har vi nu under en dagslång debatt lyssnat på de gamla välkända argumenten för och emot. Jag tycker att det varit en bra och intressant debatt, även om det kanske är svårt att hitta några alldeles nya och fräscha synpunkter. I pressen yppades för någon tid sedan farhågor — eller förhoppningar — att trafikutskottet skulle avstyrka propositionen. Men sådana spekulationer har som framgått av trafikutskottets betänkande och debatten här i dag varit alldeles ogrundade. Jag har för min del upplevt det som mycket positivt att majoriteten för propositionen verkar bli så stor — stor blev den i varje fall i trafikutskottet, men vi får väl avvakta omröstningen här om en stund. Likaså tror jag att en stark majoritet i den svenska riksdagen blir en värdefull viljeyttring inför den kommande behandlingen av ärendet i det danska folketinget. Fasta Öresundsförbindelser bidrar till ett smidigare nordiskt samarbete, men många brev och uppvaktningar vittnar om att det finns många organisationer och enskilda människor som protesterar mot den tilltänkta utbyggnaden. För mig har den skånska arbetarrörelsens klart positiva ställningstagande varit av stor betydelse. Det talas om mäktiga opinioner, och det finns förvisso många som engagerat sig i den här frågan. Men den skånska arbetarrörelsen — såväl den fackliga som den politiska — har klart sagt ifrån var den står i den här frågan. Det är folk, vars omdöme jag aldrig haft någon anledning att ifrågasätta. Jag tycker att det är fint om Sverige och Danmark kommer närmare varandra, ty det är mycket som förenar folken på båda sidor om det smala sundet. För hundratusentals människor kommer de fasta förbindelserna i framtiden — det är min förvissning — att betraktas som något mycket positivt. Man kan rada upp argument här. Jag skall nöja mig med att peka på vad det kan betyda för arbetsmarknaden. Men också på kulturlivets område, för ungdomens idrottsutbyte och även för fritid och nöjesliv tror jag att denna möjlighet till närmare kontakt i framtiden kommer att visa sig vara positiv. Det kan inte vara fel om politiker genom förutseende beslut skapar bättre och ökande kontaktmöjligheter för människorna, och det är ändå det som ligger i botten för det här ställningstagandet. Min tro — efter det att jag i trafikutskottet efter fattig förmåga försökt sätta mig in i den här problematiken — är att båttrafiken inte kan bära den ökning av trafiken över sundet som alla prognoser pekar på. Det är många som har yttrat sig genom brev och i pressen, kända och okända personer. Jag läste häromdagen vad den populäre skåningen Lasse Holmqvist, känd från Sveriges Radio, sade i den här frågan. Han sade bl.a. att de mest vardagliga och mänskliga effekterna av en sydlig Öresundsbro berörs sällan i debatten. Han sade vidare: ”Man får ofta intrycket att både förespråkare och motståndare glömmer bort att det faktiskt är människor som skall färdas på bron och att detta kan leda till en mängd positiva ting.” Jag tycker att det var bra sagt, för ibland har utan tvivel de rent mänskliga effekterna kommit bort i det häftiga meningsutbytet. För ungefär ett år sedan diskuterade vi här i kammaren intensivt de bullerproblem som människorna runt Bromma flygplats här i Stockholm har drabbats av. Jag kom att tänka på detta när vi i trafikutskottet häromsistens gästade Köpenhamn och det danska trafikutskottet. Man redovisade inför oss vilka svåra bullerstörningar som uppstår runt Kastrups flygplats och att hundratusentals människor på Amager lider av detta. Våra danska vänner från olika partier sade: Därför måste Kastrup bort. Ju förr desto hellre tycktes många människor mena. Det är känt och dokumenterat i olika sammanhang att arbetarrörelsen är för ett konstruktivt samarbete över gränserna. Mot den bakgrunden är det inte överraskande att vi socialdemokrater säger ja till de fasta förbindelserna över Öresund, dvs. yrkar bifall till trafikutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! I detta ärende företräder jag de medlemmar av folkpartiet, som väckt motionen 2084 och därmed begär dels att HH-leden skall prioriteras före KM-leden, dels att den senare skall uppskjutas tills vi fått en tidsenlig och grundlig teknikvärdering av dess effekter. Att bygga denna bro i dag, på grundval av den sortens prognoser som gjorts på 60-talet och med 60-talets värderingar, anser vi vara att gå baklänges in i framtiden. Det är under 70-talet som denna bro skall byggas och under 80-talet som den skall fungera, och vi har i dagarna fått en hårdhänt påminnelse om hur snabbt förutsättningarna för våra framtidsplaner kan förändras. Visserligen har en del röster redan en viss tid varnat för den kommande energikrisen. men den kom ändå som en överraskning för många. I dag säger t.ex. en av OECD:s energiexperter, att det är ett ganska troligt antagande att Europa kommer att låsas kvar på maximalt 1972 års nivå vad beträffar oljeförbrukning, och det kommer att bli besvärligt för trafiken att anpassa sig till detta. De energikällor som då står oss till buds är i vissa länder kol, i vårt land den vattenkraft vi har och möjligen något Nordsjögas. Ingen av dessa lämpar sig särskilt för biltrafik. Bron är som bekant dimensionerad för 120 000 dygnsfordon, vilket gör 6 000 i timmen. Prognosen för trafiken 1985 — gjord före oljekrisen — antar 25 000 fordon per dygn över bron, alltså en mycket liten del av den ofantliga mängd som bron är tänkt och finansierad för. Somliga har talat mycket om att bron skulle vara så bra för pendlare mellan de två storstäderna. Andra har som ett huvudargument mot bron anfört just denna pendling, som skulle knyta städerna alltför tätt till varann. Men vad kommer det att kosta att pendla? Det har nämnts en avgift på 10 kronor enkel resa för bilisterna. Därtill kommer 3 mils bilkörning, och bensinen kommer vid det laget säkert inte att kosta mindre än 3 kronor milen i nutida penningvärde. Lägger man därtill ett visst underhåll av bilen, så kommer en turoch returresa att kosta pendlaren 50—60 kronor. Det är mycket billigare att åka färja i dag, och det är inte många som i det läget pendlar till sitt arbete över sundet. Varför skulle det bli så mycket fler, när resan blir dyrare? Bron är alltså inte ens på vanliga ekonomiska grunder särskilt lyckad. Vad den sedan får för effekter på ekonomi och miljö i vidare mening är givetvis en svår sak att överblicka. Vi anser att det kan utredas bättre. Vi motionärer uppskattar att utskottet sagt sig vilja understryka att förberedelsetiden för KM-leden används till kompletterande miljöutredningar. Det visar god vilja — men det är ändå att kasta jästen efter degen. Skall man ha en teknikvärdering, skall det vara innan man bestämmer sig för ett ingrepp, inte medan man gör det. Jag skulle helst ha velat yrka bifall till motionen 2084, men för att inte trassla till voteringsordningen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen 1, vars yrkande i stort sett sammanfaller med vårt. Om däremot reservationen 1 faller, kommer jag under punkterna 2 och 3 att rösta på utskottets utlåtande, som under alla omständigheter är avsevärt bättre än den ursprungliga propositionen.

Herr talman! Jag skall börja med att göra en rättelse. Det var min partikamrat och namne herr Alf Pettersson i Malmö som av herr Regnéll blev beskylld för att vara utredare och att ha sagt vissa saker. Det är alltså Arne Pettersson som nu skall diskutera med herr Regnéll. Jag skall börja i den ände där han kom att stanna. Det gäller de problem som otvivelaktigt finns och som kommer att förmeras när det gäller möjligheterna för oss skåningar och andra, som så gärna kommer till Skåne både norrifrån och söderifrån, att utnyttja det utomordentligt fina landskap vi lever i. Han nämnde mycket riktigt att vi i dag har 12 cm badbar strand per skåning — om vi allesammans skulle bege oss till kusten på en gång. Han såg då bron såsom något förfärligt besvärligt som skulle föra dit en oändlig mängd tyskar och danskar som skulle trängas med oss. Jag tror, herr Regnéll, att oberoende av om vi får en bro eller inte har vi det här problemet över oss. Låt mig berätta om en liten upplevelse som jag hade för några år sedan i Hamburg. Jag fördes med ut på hamburgbons sedvanliga söndagsnöje när badsäsongen var slut. Man packade familj och matsäck i bilen och åkte på förmiddagen ut till Liäneburgheden. Det gick på ungefär 40 minuter. Sedan tog det mellan 5 och 6 timmar att komma tillbaka i bilträngseln på kvällen. Det tar nu inte stort mer än 5 timmar att åka från Hamburg till Skåne. Den tidsvinst som bron kommer att medföra kommer inte att på något avgörande sätt bidra till, förhindra eller öka det tryck som kommer från det hållet. Här uppstår alltså ett problem, och det problemet har herr Regnéll nu yrvaket upptäckt i samband med diskussionerna om bron. Men redan för tolv år sedan förstod vi att detta var ett problem som måste klaras i framtiden och som bäst klaras om man tar upp diskussioner i första hand med dem som ligger närmast till för att utnyttja skånskt land, danskarna, i andra hand med människorna i Nordtyskland, framför allt i Hamburg. Det gjorde att vi för tolv år sedan började ta kontakter utåt. Men vi började också vidta förberedelser hemma, både för att få i gång en diskussion men framför allt för att få i gång en planering för att möta det tryck som vi visste skulle komma. Vi nämnde 12 cm badbar strand. Det har funnits mycket mera, men det som gör att vi i dag har så litet är att vi har haft en alldeles ohejdad privat exploatering av mark och en fritidsbebyggelse som har stängt av stränderna. Nu är plötsligt bron den stora miljöbusen och den som skall förhindra friluftslivet. Det är underligt med vilka mått man mäter! Ungefär samtidigt som brodebatten började och Sturupsdebatten pågick gjordes ett attentat mot den enda verkligt fina kvarvarande långa kuststräckan i Skåne, de knappa 2 milen mellan Yngsjö och Maglehem. Där presenterades en byggnadsplan som skulle täcka de två milen kust praktiskt taget helt och hållet med en fritidsbebyggelse som skulle avskärma möjligheten för andra människor att nå fram till stranden. I vissa fall gick enligt byggnadsplanen bebyggelsen med tomtgräns intill 80 m från stranden. Jag hörde inte herr Regnéll säga ett dugg vid den tidpunkten. Jag hörde ingen av de miljöaktivister, som är så alerta så snart kommunen eller staten uppträder i sådana sammanhang, protestera. De lyste med sin frånvaro. Vi kunde ha haft ett utomordentligt väl beläget fritidsområde precis mitt i Skåne, nämligen Ringsjönäset på Bosjöklosters egendom. Det gick samhället ur händerna och håller nu på att exploateras. Det blir något tusental familjer som kommer att ha rådighet över en av de bäst belägna och vackraste bitarna av Skåne, näset mellan de två Ringsjöarna. Jag hörde inte någon av miljöaktivisterna säga ett ljud när Fastighets AB Hufvudstaden köpte detta område. Nu säljer man fritidshus för 155 000 kronor eller mera per styck. Trovärdigheten i vaktslåendet om miljön blir inte så enormt stor när man mäter med så olika mått. Vad gjorde socialdemokraterna? Ja, vi tog kontakter och lyckades skapa det av Erik Adamsson tidigare omtalade Öresundsrådet, som nu är en plattform för överläggningar med danskarna kring sundet. På svensk sida ingår hela Skåne, bägge landstingen, Malmö stad och en rad kommuner i rådet för att som en motvikt till och en jämbördig part med det tunga Köpenhamn styra utvecklingen. Där finns ett samarbete etablerat. Med anledning av att det här sagts att ingenting gjorts på detta område vill jag berätta, att det sedan tio år tillbaka i ett miljöutskott pågår ett intimt samarbete inom Öresundsrådets ram när det gäller miljöfrågorna. Alla de tekniska och andra problem som uppstår i samband med de fasta förbindelserna sysselsätter dels arbetsutskottet, dels en teknisk kommitté med representanter för kommunalförbunden, för länsstyrelserna i Skåne och för motsvarande myndigheter på den andra sidan. En andra åtgärd som vi vidtog — jag måste betyga att det tillhör det roligaste jag har varit med om — var att i samarbete mellan de två landstingen och Malmö stad skapa en stiftelse i Skåne vars enda uppgift var att tillförsäkra det allmänna markområden för det rörliga friluftslivet. Nils Yngve Nilsson och jag, som i många andra frågor har varit oense, har i detta sammanhang aldrig behövt komma på politisk kollisionskurs. Vi har från denna grundidé kunnat samarbeta och har i dag skaffat oss rådighet över några verkliga nyckelområden för det framtida friluftslivet. Nog sagt om detta. Något annat som jag vill ta upp är en företeelse som jag ibland upplever som skrämmande, därför att den försåtligt kan smyga sig in i en i övrigt konkret och riktig debatt. Den har olika namn. Den kallas ibland gröna vågen. men den kan också karakteriseras som ett försök att få folk att acceptera tanken att vi skall återvända till det gamla samhället. Det är möjligt att det gamla bondesamhället var ett bra samhälle — för dem som var markägare. Men de av oss som inte var det upplevde det inte så. Vi ser däremot att vi nu efter 40 år av utomordentliga ansträngningar äntligen håller på att komma ur det gamla fattigsamhället. Får jag påpeka för dem — både här och på andra ställen — som har kommit upp i sådana inkomstlägen att de har råd att bli kräsna, att alla i vårt land ännu inte har kommit ut ur fattigsamhället. Det är hudratusentals och åter hudratusentals människor som ännu lever kvar — framför allt i relation till andra — i det gamla fattigsamhället. Jag tror det är nödvändigt när man diskuterar miljö kontra tillväxt att också erinra sig att ännu är en bit av vägen kvar att gå. När jag lyssnar på en del människor får jag ibland en känsla av att ekonomisk tillväxt nästan är någonting fult. Jag skall framföra en liten undring också kring det med utgångspunkt i bron. Det har ju spelat så stor roll i debatten att bron skall åstadkomma en sådan fantastisk tillväxt, som skall ske precis vid brofästet. Alltså tycks både de som vill ha bron och de som är emot bron vara överens om en sak, och det är att bron är ett incitament till tillväxt, en lockelse för företagsamhet att etablera sig. Så tecknar man då bilden av huru denna tillväxt nödvändigtvis skall klumpas ihop kring brofästet i Malmö och ta den goda jorden i anspråk. Är det nödvändigt? På den nya, utomordentligt fina väg som nu är färdig — en produkt av Sturup bl.a. — tar det ungefär 40 minuter att komma från brofästet i Malmö till Ystad. Vad innebär det? Jo, att de fem kommunerna på Österlen genom tillkomsten av Sturup — som kommer att bli en mycket viktig frakthamn på sikt — och genom bron har fått en chans att bryta sig ur det utomordentligt besvärliga läge som de nu befinner sig i.

Med en vettig kommunikationsplanering är det alltså inte nödvändigt att vi skall få all denna väntade tillväxt hopklumpad kring brofästet i Malmöområdet. Det värsta tycker jag ändå är att man säger att vi kring brofästet kommer att få ett stinkande industrisamhälle, en sammanbyggd industrienhet av samma typ som den man kan uppleva i Ruhrområdet. Vad har man för grund för det påståendet? Jag tror inte alls att vi får vare sig någon processindustri på det petrokemiska området eller någon metallurgisk expansion i den här trakten. Och hela tanken är ointressant, eftersom de andra förutsättningarna för en tillväxt av den typ av industri som kännetecknar Ruhr inte existerar. Kom också ihåg att Ruhrområdet är byggt under förkrigstiden! Den tunga industrin i Ruhr lyckades aldrig flygbombardemangen förstöra, utan det är den gamla industrin som tagits i bruk igen med alla de effekter som naturligtvis finns där. Det är fel att måla bilden av ett framtida Ruhr i det här området. Vad är det då vi har möjlighet att tävla om när det gäller internationell industrietablering med det höga kostnadsläge vi har med Europas högsta löner, med den kanske mest avancerade och dyrbara sociala politiken? Det är en mycket avancerad verkstadsindustri, som kräver ett stort mått av kapitalinsatser, en avancerad teknologi och en välutbildad arbetskraft på alla nivåer. Det är ju det vi har att erbjuda, det är det vi har satsat på under hela efterkrigstiden. Det är här jag ser den andra visionen. Nu skall ni lyssna, ni som alltid talar så mycket om 100 000 jobb. Ni avvisar i debatterna tanken på att det är samhället som skall ge jobb, ni anser att det är industrin som skall göra det. Jag vill påminna om mina debatter vid flera tillfällen med mina vänner i finansutskottet. Om ni menar allvar med detta, så är det fråga om att ta vara på varje sak som kan ge grund för företagsamhet, tillväxt och etablering. Det är den vägen vi måste gå, eller också förnekar ni er själva eller ert uppsåt.

Det är på detta vi skall basera både tillskapande av jobb i industri och tillskapande av de framtida resurserna så att vi kan utveckla det sociala och mänskligare sam hället. Det är här inte fråga om att ta industri från andra ställen i Sverige. Det gäller att i konkurrens med andra länder få de mest avancerade industriföretagen att söka sig dit där de har de bästa förutsättningarna. Här, kära vänner i centerpartiet, finns de 100 000 jobben, eller en del av dem. Jag önskar, herr talman, att vi får ett positivt beslut, dels på dessa grunder, dels också — det skall jag gärna säga — ur lokalpolitisk synpunkt. Det går inte för oss att klara en vettig samhällsplanering i Skåne om frågan om de fasta förbindelserna skall skjutas ännu längre framåt i tiden. Allt talar alltså för att vi nu skall besluta om de fasta förbindelserna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först en ursäkt till herr Arne Pettersson i Malmö för att jag råkade förväxla förnamnen; jag skall inte göra så mer. Nu tycker jag kanske inte att det är så förfärligt farligt om man blir utpekad som en kammarledamot som vi alla här värderar, men jag skall som sagt vara ordentligare nästa gång. Förebråelsen var välmotiverad. Herr Pettersson hade däremot ingen som helst grund för sin formulering att jag yrvaket hade upptäckt — vackra ord! — bekymren med trycket på skånsk fritidsmiljö. Jag har bott 57 år i Skåne, och det har medfört att jag tidigt har iakttagit trycket. Som andra skåningar har jag måst notera hur det ena efter det andra av våra högt värderade — jag vill i vissa fall säga rent av älskade — fritidsområden har blivit förstörda och förödda. Jag vill bland dem girna nämna Ringsjön. Herr-Pettersson utgick ifrån något som han alls inte visste någonting om — i vilken mån jag har uppmärksammat den utveckling som man haft i fråga om skånsk fritidsmiljö. Jag skall säga att jag har varit mycket positiv till vad som skett beträffande planeringen. Och om herr Pettersson lyssnat till vad jag hela tiden hade som genomgående motiv i mitt anförande skulle han ha märkt att det var just detta: vi har blivit av med så mycket och vi har ett så starkt tryck över oss, att vi måste vara försiktiga med vad vi har kvar. Det är väl en allmän erfarenhet att man förstör trevnaden för alla om påfrestningarna blir för stora på ett fritidsområde. Vi är själva många i Skåne och vi blir allt flera. Där kommer gäster och turister norrifrån och där kommer gäster och turister västerifrån. Om det blir alltför många kan förhållandena bli så svåra att inte ens en framsynt planerare kan klara av det. Och säger man att bron kommer att föra över väsentligt fler människor från kontinenten och Danmark, så är det väl tydligt att riskerna blir större än tidigare. Det är vad jag sagt, herr Pettersson.

Herr talman! Jag ber att bara få göra en kort notis för protokollet. I mitt inledninganförande anförde jag vissa sifferuppgifter om den totala prognostiserade motortrafiken över Öresund. Fråga uppstod i debatten huruvida av misstag uppgifterna hade återgetts felaktigt och blivit 100 procent för stora. Jag har gjort en kontrollräkning på basis av tabellerna i propositionen 146, s. 36 och 39. Mina uppgifter är helt korrekta.
Herr talman! Det är riktigt, herr Arne Pettersson i Malmö, att vi inom centern har krävt 100 000 och fler nya jobb. Men vi har aldrig krävt att samtliga dessa skall ordnas i sydvästra Skåne.
Herr talman! För herr Fiskesjö vill jag påpeka att han fortsätter ungefär i samma stil som i sitt huvudanförande, och det var därför jag inte nämnde hans namn. Nu gör jag det. Vi behöver ju inte ordna 100 000 jobb i Skåne, men det vore bra om vi ordnade 7 000 jobb för de arbetslösa som vi har där. Jag skall över huvud taget inte ge mig in i någon polemik med herr Regnéll, utan jag vill bara påpeka att även jag aktar min kamrat Alf. Men jag ville undvika att han skulle råka ut på samma sätt som jag brukar göra när jag yttrar mig. Och jag inte bara högaktar honom — jag är t.o.m. avundsjuk på honom. Han har ju blivit befordrad ut ur det här huset.

Herr talman! I propositionen nr 135 som kammaren nu skall behandla påpekar regeringen, att ett resultat av 1972 års försvarsbeslut är, att antalet pansarregementen måste minskas med tre, dvs. från åtta till fem, eller med mer än en tredjedel, och att man får övergå till infanteriutbildning av berörd personal i stället. Detta är ett konkret exempel på vad som händer inom försvaret med de sänkta anslagsramar och den ändrade inriktning som socialdemokrater och kommunister drev igenom 1972. Man beslöt att det skulle satsas mindre på tekniskt avancerade stridsmedel och mera på ett, som man sade, segt försvar över ytan, vilket är ett finare sätt att uttrycka att man av ekonomiska skäl ville lita mindre till modern teknik och mera till våra värnpliktiga soldater — soldater som dessutom ges en allt kortare utbildning. Nu är det inom försvaret lika väl som på alla andra områden en dålig metod att ersätta mekaniska hjälpmedel med människor. Det leder till en starkt försämrad försvarsförmåga, även per satsad miljon av skattemedel, och alltså till en lägre krigsavhållande effekt. Men när det gäller försvaret är det inte bara en dålig metod, det är en ansvarslös metod. Den leder till helt andra och större risker för förluster i människoliv om vi skulle bli utsatta för krigshandlingar. Om det är några säkra slutsatser som kan dras av det nyligen avslutade kriget i Mellanöstern — vi får hoppas det är avslutat — så är det just ett bestyrkande av denna gamla erfarenhet. Den mänskliga skickligheten och offerviljan är utomordentligt betydelsefull, men den kräver förstklassiga hjälpmedel för att komma till sin rätt. Det var antalet stridsvagnar, flygplan och robotar och deras kvalitet som fällde utslaget vid fronterna i Mellanöstern. De förband som saknade sådan utrustning hade föga framgång och led väldiga förluster i människoliv. Nu minskar vi alltså våra pansarförband. Regeringen föreslår i propositionen att P 1 i Enköping — Göta Livgarde — skall nedläggas och att pansarutbildningen vid P 10 i Strängnäs skall upphöra och ersättas med infanteriutbildning. S 1, dvs. Upplands signalregemente, liksom staben för Uppsala—Västerås försvarsområde, också det i Uppsala, föreslås i propositionen att flyttas till Enköping och ta över P 1:s lokaler där. Visst är det uppenbart att 1972 års försvarsbeslut tvingar fram en rad långtgående förändringar inom försvaret, men man borde ändå ha rätt att kräva ett ordentligt genomtänkt utredningsunderlag innan riksdagen fattar beslut. Sådant underlag föreligger inte. Vore det inte på tiden att upphöra med att fatta beslut i fråga om försvaret först och ta reda på följderna efteråt? 1972 års försvarsbeslut togs utan att någon visste vad det kunde innebära, och man skämdes inte för att deklarera att konsekvenserna skulle man utreda i efterhand. Men borde man då inte åtminstone göra de studierna färdiga innan man fattar nya beslut som låser handlingsfriheten och som mycket väl kan visa sig vara förhastade? Överbefälhavaren håller nu på med en utredning om hur man bäst skall anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten och om vilka förändringar som måste göras i principerna för stridens förande för att försvaret skall bli så effektivt som möjligt på den lägre nivå det nu gäller. Den utredningen väntas kunna framlägga förslag till nya operativa principer och till ny krigsorganisation någon gång under nästa år.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 Det är särskilt otillfredsställande att fatta beslut som verkar vara motiverade endast av hänsyn till regeringens prestige. Och ändå är det — som jag strax kommer att visa — just ett sådant beslut som försvarsutskottets majoritet nu vill att riksdagen skall fatta. Som jag nyss nämnde föreslås i propositionen att § 1 tillsammans med Fo-staben skall flytta från Uppsala till Enköping, där P1 läggs ned. Nu har det efter propositionens framläggande visat sig att televerket har anordningar i Enköpingstrakten som kan bli störda av signalregementets verksamhet. Det kanske inte går att flytta S 1 till Enköping. Detta måste utredas först. Det naturliga vore då att uppskjuta beslutet om S 1 och P 1 och att bära det eventuella klander för ofullständig utredning som man kan ha gjort sig förtjänt av. Men det tycker inte utskottets majoritet. Den föreslår att riksdagen i alla fall skall följa propositionen och bestämma att P 1 skall läggas ned och att § 1 skall bort från Uppsala, utan att man med säkerhet vet vart det skall ta vägen. Om den fortsatta utredningen alltså visar att S 1 inte kan förläggas till Enköping, har man i själva verket beslutat att Enköping skall bli utan militärförband och att det måste byggas nya lokaler för § 1 för kanske hundratals miljoner kronor eller startas en ny regementskarusell. Sådana beslut är inte bara ett hån mot allt vad förtänksam planering heter, de är också en hänsynslöshet utan like mot berörd personal vid aktuella förband och mot de berörda kommunerna, inte minst därför att det enligt vår mening mycket väl kan komma att visa sig att den bästa lösningen till slut blir att P 1 bibehålles — fast med infanteriutbildning — och att S 1 får ligga kvar i Uppsala. Vi yrkar att propositionen avslås i vad det gäller beslut om P 1 och §S 1 liksom Fo-staben för Uppsala—Västerås försvarsområde, alltså bifall till reservationen 2. Herr talman! Propositionen 135 innehåller också förslag om inrättande av fredsförband för utbildning av 650 värnpliktiga i Arvidsjaur. De ansvariga militära myndigheterna har bestämt avstyrkt detta, men departementschefen framför ändå förslaget, med motiveringen att det främst skall ses som ett led i sysselsättningsoch regionalpolitiken. Försvarsutskottets majoritet tillstyrker förslaget. Utskottet anser, heter det, att också det militära försvaret bör medverka i de regionalpolitiska satsningarna och nu alltså inte bör undandra sig detta tillfälle att göra en lokaliseringspolitisk insats. Utskottets uttalande på den här punkten är för mig totalt obegripligt. Försvarets uppgift är att garantera svenska folket yttre trygghet, och försvarsmaktens företrädare har att lägga det effektivaste fullgörandet av den uppgiften som enda grund för sina uttalanden i alla sammanhang. Men det låter faktiskt som om utskottsmajoriteten skulle mena att försvarets myndigheter, mot bättre vetande, borde ha tillstyrkt ett förband i Arvidsjaur, och att det bara är tjurskallighet att de vidhåller sin mening att en förläggning av ett fredsförband där är olämplig och onödigt kostnadskrävande för försvaret. Ja, det verkar som om man tyckte att myndigheterna inom försvaret borde, genom undanhållande av sakuppgifter, hjälpa till att dölja de verkliga kostnaderna för lokaliseringspolitiska insatser. För utskottsmajoriteten kan väl inte bara avse det självklara faktum att statsmakterna skall behandla försvaret på samma sätt som alla andra element bland samhällsfunktionerna. Det har vi, såvitt jag vet, alltid gjort här i Sverige. Nu är emellertid inte militära enheter särskilt lämpliga som lokaliseringsobjekt. Det har flera orsaker. En är att försvarets organisation undan för undan måste ändras. Det ständigt aktuella kravet att erhålla bästa försvarseffekt av satsade skattemedel gör en fortlöpande anpassningsprocess nödvändig. Skapar man ett förband som redan vid tillkomsten ter sig tvivelaktigt ur försvarsekonomisk synvinkel är det sannolikt att det förhållandet så småningom blir alltmera påfallande. Den nya försvarspolitiken är upplagd så, att man måste räkna med ständigt sjunkande anslag i fasta priser. Arvidsjaurförbandet kommer att för varje år som går framstå som alltmera felplacerat och oekonomiskt, och kravet på dess avveckling från de ansvariga myndigheternas sida kommer att bli allt starkare. Skulle statsmakterna vidhålla att det till varje pris skall ligga kvar kommer med all sannolikhet nedläggningar i stället att drabba andra, och från lokaliseringspolitisk synpunkt kanske precis lika känsliga förband, på andra platser i övre Norrland. Detta förefaller mig att vara ett dåligt underlag för en kommunal belåtenhet över lokaliseringen. Det är dessutom, tycker jag, stötande att med stora kostnader skapa ett nytt förband i en situation som inom försvaret i dess helhet kräver en rad hårda och för berörd personal ytterst kännbara ingrepp i form av avskedanden och förbandsindragningar. Men det finns också andra skäl som talar mot ett fredsförband i Arvidsjaur. Den allmänna värnplikten är en tung börda som påläggs landets unga män. Det är en skyldighet för statsmakterna att inte göra den bördan tyngre än vad som ur försvarets synvinkel kan vara erforderligt. All erfarenhet visar att värnpliktstjänstgöring långt borta från hemorten skapar en rad extra sociala problem för de värnpliktiga och påverkar deras inställning till militärtjänsten i ofördelaktig riktning. Det är av militära skäl tyvärr redan nu nödvändigt att tvinga några tusen värnpliktiga till tjänstgöring långt från bostadsorterna — främst då i Norrland. Men det skulle onödigtvis skada försvarsviljan och vore knappast förenligt med värnpliktens grundidé att därutöver tvinga en stor grupp värnpliktiga till en extra påfrestande tjänstgöring, bara för att det skall tillgodose lokalpolitiska syften. Det är en lång rad av remissinstanser som har hörts om Arvidsjaurförbandet. Men det saknas en, och en som är mer berörd av förslaget än de flesta, nämligen de värnpliktiga själva. Nu har vi i försvarsutskottet haft kontakt med grupper av värnpliktiga från de landsdelar som i huvudsak kan förväntas få rekrytera ett Arvidsjaurförband, och de har av just de skäl som jag nyss angivit tagit bestämt avstånd från lokaliseringskommenderingar. Jag tycker att de har rätt, för jag vet av egen erfarenhet vilka problem som skapas om man förlägger en stor värnpliktskontingent från andra delar av landet till en liten ort. Men detta är verkligen inte en nedvärdering av Arvidsjaur i och för sig. Alla är vi överens om att lokaliseringspolitiska insatser måste komma till stånd i Arvidsjaur och detta så snart som möjligt. Sannolikt är dock industriell verksamhet att föredra. Förutsättningarna härför är goda. Kommunikationer och serviceutbud är bättre än på de flesta platser med motsvarande läge och invånarantal. De genom industrialisering tillförda arbetstillfällena kan i större utsträckning utnyttjas av ortsbefolkningen direkt än vad fallet kan förväntas bli vid ett militärt förband. Det var därför en brist att något alternativ till den nu föreslagna militära satsningen över huvud taget inte redovisats. Ett gott resultat brukar ju alltid kräva att olika lösningar får vägas mot varandra. Det skulle för övrigt, tycker jag, vara att helt underkänna den nuvarande lokaliseringspolitiken om man utan att ens ha gjort en ordentlig utredning skulle påstå att det inte går att med den kapitalinsats som det här är fråga om — och det är en stor insats — skapa minst lika god och varaktig sysselsättning för bygdens befolkning i industriell verksamhet. Men den kompletterande utredning som vi kräver skall inte vara bunden.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

Herr talman! I propositionen 135 behandlas två olika frågor, dels frågan om nylokalisering av ett fredsförband till Arvidsjaur, dels organisatoriska förändringar av fredsorganisationen hos vissa förband i Mälardalen. Arvidsjaurförbandets uppsättning motiveras helt av regionalpolitiska skäl. Arvidsjaurregionens behov av sådana insatser inser alla. Däremot är meningarna delade om huruvida just ett förband är det bästa alternativet. I motionen 2074 från moderata samlingspartiet krävs att nu föreslagna åtgärder skall vägas mot vad som är möjligt att åstadkomma med ett civilt projekt. Ett sådant projekt hade i och för sig varit önskvärt, och det är troligt för att inte säga säkert att man därmed hade kunnat uppnå samma sysselsättningseffekt till betydligt lägre kostnader. Något konkret projekt har emellertid inte stått till buds, och det finns ingen anledning att ifrågasätta arbetsmarknadsmyndigheternas, länsstyrelsens och kommunens insatser i syfte att få fram ett sådant. I motionen 2080 har därför några partikamrater och jag accepterat förslaget att ett fredsförband förläggs dit. Propositionens förslag om ett inte närmare specificerat förband för grundutbildning framförs därför som enda alternativ. Ett grundutbildningsförband har emellertid nackdelar, främst för de 650 värnpliktiga som tvingas göra sin första tjänstgöring långt från hemorten. Även från lokal arbetsmarknadssynpunkt har förslaget nackdelar. Andelen ditflyttad militär personal i förhållande till lokalt rekryterad arbetskraft blir relativt omfattande, varför medflyttande makar kommer att få svårt att finna sysselsättning. Man flyttar dit en betydande kvinnoarbetslöshet. I syfte att mildra dessa nackdelar utan att tumma på projektets totala sysselsättningseffekt föreslår vi i vår motion att man i stället sätter upp ett förband för centraliserad repetitionsutbildning. Ett liknande förslag framförs också av folkpartisterna herrar Enskog och Tobé i motionen 2078. En sådan inriktning av Arvidsjaurförbandet har flera fördelar. Andelen civil, lokalt rekryterad arbetskraft ökar på bekostnad av ditflyttad militär personal. Därmed minskar behovet att skapa sysselsättning för kvinnor. Från värnpliktssocial synpunkt är detta alternativ av avgörande betydelse. I stället för en lång grundutbildning långt från hemorten, ofta under ett känsligt skede av familjebildning och utbildning, får de värnpliktiga göra en Arvidsjaurperiod på två—sex veckor under sin repetitionsutbildning. Betydelsen härav ligger i öppen dag. Det är med tillfredsställelse jag noterar att utskottet har visat sig påverkbart i denna fråga. Visserligen föreslår man inte ett rent repetitionsförband, men utskottets skrivning måste tolkas så, att en betydande del av verksamheten skall utgöras av repetitionsutbildning.

Det gör att jag biträder kompromissen i syfte att mildra konsekvenserna av propositionens förslag, främst för de värnpliktiga. I propositionen föreslår departementschefen också vissa organisatoriska förändringar av förbanden i Mälardalen — S 1 i Uppsala, P 1 i Enköping och P 10 i Strängnäs. Förslagen är en del av de förslag som försvarets fredsorganisationsutredning framlagt beträffande den framtida fredsorganisationen av arméförbanden. Innebörden av förslagen är att pansarutbildningen vid P 1 och P 10 läggs ned, P 10 ombildas till infanteriregemente och till det nedlagda P1:s kaserner flyttas § 1 från Uppsala. Förslaget innebär alltså en karusell med tre förband och lika många kommuner inblandade. Departementschefen framhåller och utskottet understryker att det inte finns något principiellt samband mellan dessa förslag och förslaget om Arvidsjaurförbandet. Under utskottsbehandlingen har från departementets sida vid föredragningar framhållits att inget motivmässigt samband finns. Det är, såvitt jag kan se, en lek med ord. Det går inte att förneka ett samband — först och främst ett personellt samband. Det sägs på s. 64—65 i propositionen att ytterligare 650 värnpliktiga skall fullgöra sin värnplikt i övre Norrland när P 1 läggs ned. Ett ekonomiskt samband går inte heller att förneka. Det sägs nämligen att en tredjedel av investeringskostnaden i Arvidsjaur skall betalas med medel från försäljning av mark vid S 1 i Uppsala och genom inbesparade investeringar vid P10 och I1 som skulle varit nödvändiga för att överföra P1:s värnpliktskontigent till dessa förband om inte Arvidsjaurförbandet hade kommit till. Det sista skälet är både ekonomiskt och personellt. Beträffande försäljning av S 1-marken i Uppsala har utskottet gjort en ändring som förefaller välbetänkt. Man har reserverat sig för möjligheten att marken kan bli svår att avyttra. Det är välbetänkt mot bakgrund av de uttalanden som Uppsala kommun har gjort om att man inte har möjlighet eller avsikt att förvärva marken eller byggnaderna. Jag har med detta velat påvisa att det har en viss betydelse för den framtida förbandsorganisationen i Mälardalen hur många värnpliktiga därifrån som skall fullgöra grundutbildning i övre Norrland — i Arvidsjaur direkt eller indirekt. En konsekvens av repetitionsutbildning i Arvidsjaur i stället för den föreslagna grundutbildningen måste bli att 650 värnpliktiga som avsågs fullgöra utbildningen där även i fortsättningen till stor del kan utbildas vid nuvarande förband närmare sina hemorter. Utskottets förslag beträffande Arvidsjaur med en betydligt reducerad utbildningskontingent gör det möjligt att med krav på god rationalitet utbilda de värnpliktiga vid befintliga förband. Det bör till detta också nämnas att underlaget — värnpliktkullens tillväxt alltså — kommer fram till 1980 att ha ökats med 10 procent och väl fylla ut den givna kapaciteten vid de här tre förbanden. Det innebär att pansarutbildningen vid både P 10 och P1 efter hand ersätts med infanteriutbildning. Bägge förbandens anläggningar och marktillgångar är mycket väl lämpade för sådan utbildning. Detta är i korthet det alternativ som framförts i motionerna 2080 och 2078. Just som utskottet skulle ta ställning till propositionen och motionernas förslag fick man vetskap om att televerkets radiostation utanför Enköping kunde komma att allvarligt störas, om man flyttade S 1 med dess radioutrustning dit. Snabbt utförda preliminära undersökningar visade att allvarlig risk för oacceptabla störningar förelåg. I det läget har utskottet fattat beslutet att inte nu ta ställning till S 1:s flyttning till Enköping innan televerkets fullständiga undersökning är klar. Den här förbandsomflyttningen omfattar tre förband. Varje åtgärd vid ett förband berör de övriga. Utskottets förslag att från beslut nu endast undanta S 1 är minst sagt förbryllande. Att man från berörda förband och kommuner reagerat kritiskt är fullt förståeligt. ”Skall vi trots alla försäkringar bli utan förband”, frågar kommunstyrelsen i Enköping i ett uttalande som tillställts riksdagens ledamöter. Samtliga personalorganisationer vid P 1, representerande 400 anställda, uttrycker stor oro inför den ovisshet man nu tvingas leva i samtidigt som man kraftigt ger sitt förord åt”förslaget att låta P 1 bli kvar som infanteriförband. En nedläggning av P 1 utan motsvarande ersättning med annat fredsförband leder till allvarliga sysselsättningsoch kommunalekonomiska problem i Enköping. För att undanröja denna effekt bör Enköping få annat förband, säger utskottet. Propositionen uttrycker sig på samma sätt. Därefter handlar man tvärtemot givna utfästelser och Den fullständiga undersökning som televerket nu gör av radiostör Torsdagen den ningarnas roll vid S 1:s signalverksamhet beräknas bli klar i mars—april 13 december 1973 1974. Det finns därför inget godtagbart skäl till att redan nu besluta om — två av de tre förbanden, innan underlag föreligger även för det tredje. Beslutet berör alla tre och bör fattas i ett sammanhang. Vad händer i Enköping om det visar sig omöjligt att dit flytta S 1? Detta har utskottet inte ens antytt. Det har man däremot gjort så mycket klarare när det gäller Uppsala och S 1. Om inte Enköping kan komma i fråga som förläggningsort, skall det begärda förslaget avse annan ort i Mellansverige, säger utskottet. I ett läge där det visar sig omöjligt att flytta till Enköping och P 1:s lediga anläggningar, skall man eventuellt nyetablera sig på annan ort. Det är innebörden i utskottets beställning på denna punkt. Det bör erinras om att detta är ett alternativ, som tidigare inte diskuterats vare sig i utredning, proposition eller utskott. Alternativet att kvarbli i Uppsala, vilket enligt min mening är det riktiga, döms ut redan på detta tidiga stadium. Möt denna bakgrund har reservanterna till betänkandet fogat reservationen 2, vilken pekar på det orimliga i avgränsningen av det beslut som riksdagen inbjudes att nu fatta. Till de motionsförslag om Mälardalsförbandens organisation som jag tidigare berörde blir det anledning att återkomma utförligare när förslag framläggs om § 1:s och förhoppningsvis även P 1:s och P 10:s framtid, men redan nu vill jag i korthet beröra dessa något. Propositionen innehåller en kalkyl, som fredsorganisationsutredningen har upprättat, enligt vilken denna. åtgärd innebär en besparing i diskonterat nuvärde på ca 70 miljoner kronor. Mot denna kalkyl finns emellertid en del invändningar. Chefen för armén är kritisk mot såväl ingångsvärde som kalkylmetoder. ÖB är inte övertygad om den kostnadsbesparing som utredningen redovisar. Uppsala kommuns planeringskontor har tillsammans med nationalekonomiska institutet vid Uppsala universitet kritiskt granskat denna kalkyl och påvisar att besparingen på 70 miljoner kronor i stället blir en merkostnad på 1 miljon kronor. Tar man dessutom hänsyn till de samhällsekonomiska effekterna, blir resultatet en merkostnad på hela 19 miljoner kronor. Även om man, som är naturligt i sådana här sammanhang, garderar sig för osäkerhet i båda kalkylerna, är skillnaden så stor att den måste stämma till eftertanke. Försvarsdepartementet har granskat planeringskontorets beräkningar, och dess kommentar finns på s. 14 i betänkandet. Där anges i fyra punkter på vilka ställen det skiljer sig. Man kan där se att skillnaden mellan att räkna i fast och i löpande pris uppgår till 25 miljoner kronor. Om man, som jag anser riktigt, tar hänsyn till statsverkets kostnader i stället för hushållningen med försvarsanslaget när det gäller de friställda tillgångarna hos S 1 i Uppsala, betyder detta 20 miljoner kronor. Tar man i stället för fredsorganisationsutredningens värden de värden som chefen för armén har anfört, blir skillnaden 22 miljoner kronor. Detta är i stort sett de skillnader som här kommer fram. Beträffande denna redovisning har utskottet sagt följande: ”Det föreligger alltid stor osäkerhet vid angivande av värden i en kalkyl som avser förhållanden långt fram i tiden. Ingenting tyder emellertid på att några mer säkra och realistiska värden kommit fram efter det att fredsorganisationsutredningen med sin samlade expertis lade fram sina beräkningar. Försvarsdepartementets experter anser att utredningens värden därför bör gälla som underlag för bedömning — — —,”. Allmänt kan man väl säga om detta att det är svårt att spå, särskilt om framtiden. Även så tunga remissinstanser som överbefälhavaren, chefen för armén, fortifikationsförvaltningen och försvarets rationaliseringsinstitut kritiserar utredningens kalkyler. Förslaget berör i den här delen ca 760 anställda, varav ca 500 beräknas få byta anställningsort. I kalkylen är endast försvarets direkta kostnader för detta medtagna. Var och en inser att även de enskilda individerna får avsevärda kostnader, som bör beaktas vid ett samhällsekonomiskt synsätt.

För det första har det ansetts nödvändigt att Enköping får ett förband om man framhärdar i att lägga ned P1. För det andra skulle trycket från kommunens expansion vara så starkt att förbandet måste flyttas. För det tredje skulle försäljningen av S1:s mark och byggnader till en del finansiera investeringarna i Arvidsjaur. Beträffande det förmenta trycket på S1:s mark grundar sig försvarets fredsorganisationsutrednings bedömning på ett gammalt planeringsunderlag hos Uppsala kommun. Utredningen har i stort sett utgått från ett av kommunen icke antaget generalplaneförslag från 1969. Sedan dess föreligger nyare utredningsmaterial, främst i form av utvecklingsplan 73. Men även i generalplan 69, som nu alltså är reviderad och frångången, sade man att regementets verksamhet inte skulle störas av kommunens expansion fram till 1990. I dag har kommunen alltså helt andra planeringsintentioner. Såväl kommun som landsting har vid upprepade tillfällen i skrivelser och uppvaktningar framhållit att inga markanspråk som inkräktar på S1:s möjligheter att bedriva sin verksamhet kommer att ställas under den nu aktuella planeringsperioden, dvs. fram till år 2000. Kommunen har med skärpa framhållit att man varken kan eller vill köpa den nu aktuella marken. Därmed faller även skälet att finansiera Arvidsjaurprojektet med markförsäljningsmedel. Om §S 1 flyttar, blir i varje fall kapitaldelen av hyreskostnaden vid § 1 en belastning i en statsfinansiell kalkyl — ca 20 miljoner kronor som jag tidigare anförde. Kvar står så endast skälet att ge Enköping ett ersättningsförband för P 1, något som inte behövs om man väljer alternativet att ombilda detta till ett infanteriregemente. Om utsikterna att genomföra en flyttning vet vi i dag inget förrän televerkets undersökning har redovisats. Att i detta läge besluta att lägga ned P1 och uttala att § 1 under vissa förutsättningar skall flyttas till annan ort får som yttersta konsekvens att såväl Enköping som Uppsala blir utan förband. Det var väl ändå aldrig meningen från något håll, vill jag hoppas. Det står i dag åtskilliga frågetecken kring propositionens förslag om Mälardalsförbanden. Utskottets förslag till delbeslut bör desutom förses med ett utropstecken. Det är dess bättre sällsynt att riksdagen föreläggs ett förslag med så många brister i en fråga som har så långtgående konsekvenser för såväl samhälle som enskilda.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

Fru talman! I försvarsutskottets betänkande nr 26 behandlas bl.a. frågan om ett förband i Arvidsjaur. De militära myndigheterna har i stort sett varit kritiska mot att förlägga ett förband till Arvidsjaur. Man har sagt att militära skäl inte finns för att sätta upp ett nytt förband i Norrland. Militärbefälhavaren för övre Norrlands militärområde har dock en annan uppfattning. Han hävdar att det nya förbandets lokalisering till Arvidsjaur är både av strategisk och beredskapsmässig betydelse. Det är således motstridiga uppgifter vi fått från militärt håll. Vid bedömningen av denna fråga har vi som representanter för folkpartiet i försvarsutskottet tillmätt den lokaliseringspolitiska effekten stor betydelse. Utskottet konstaterar, att det råder stor enighet om behovet av lokaliseringspolitiska insatser i Övre Norrlands inland. Det har däremot inte gått att uppnå enighet om förbandsetableringen i Arvidsjaur. För min del beklagar jag att det inte har gått att uppnå denna enighet. Men de som säger nej bör erinra sig det handlingsprogram för regionalpolitiken som riksdagen antog 1972.

För att uppnå detta mål skall resurser i tillräcklig utsträckning koncentreras inom de olika regionerna i syfte att skapa differentierade arbetsmarknader och en eftersträvad servicekvalitet. Arvidsjaur intar en nyckelfunktion för servicen i Norrbottens inland. Ett arméförband kan faktiskt skapa det underlag för de funktioner som är nödvändiga. Vi anser att militära och civila intressen borde kunna samordnas på ett lyckligt sätt i detta fall. Utredningen hade pekat på att man borde kunna uppnå viss samordning beträffande utbildningslokaler, hälsooch sjukvård liksom samordning av vissa fritidsaktiviteter. Samordningsfrågorna mellan civila och militära intressen bör vara säkrade i den särskilda samarbetsdelegation som departementschefen aviserar. Utskottet anser att det är väl sörjt för att ersättningsfrågorna för samerna tas upp och får en tillfredsställande lösning. Utskottet förutsätter också att utredningen om ett flygfält i Arvidsjaur fortsätter och att man i den utredningen också gör en avvägning som tillgodoser turistnäringen och närliggande kommuners behov och intressen. Det bör också påpekas att de värnpliktssociala frågorna skall beaktas särskilt. Majoriteten har enats om att en kombinerad grundoch repetitionsutbildning bör kunna leda till att man bäst utnyttjar förbandets resurser. Den ger vissa möjligheter till avvägning av utbildningsverksamheten som kan utnyttjas för att reglera tillströmningen av värnpliktiga. Tillfälligt kan man då också förlägga vinterutbildning, skolor och andra kurser till Arvidsjaur. Med den skrivning som utskottsmajoriteten enats om anser vi att motionsyrkandena beträffande finansieringsfrågor och andra delfrågor är tillgodosedda i allt väsentligt. Jag yrkar alltså bifall till utskottets skrivning beträffande Arvidsjaurförbandet. Vi har också fogat en reservation till försvarsutskottets betänkande nr 26. Den gäller ändringar av förbandsorganisationen. Vi reservanter anser att det läge som uppkommit genom televerkets påpekande har skapat en helt ny situation. Det är konstaterat att en flyttning av S 1 från Uppsala till Enköping innebär trafikstörningar för televerkets radiotrafik. Men dessa undersökningar är inte avslutade, och innan de är slutförda tycker vi att det är olämpligt att riksdagen gör några uttalanden om flyttning av § 1 och Fo 47/48 från Uppsala. Frågan om S 15s lokalisering berör i hög grad Enköping. Där har man räknat med att även i fortsättningen ha ett förband. Skulle nu S 1 av störningsskäl inte kunna förläggas till Enköping, får det givetvis besvärande regionalpolitiska följdverkningar. Vi anser därför i vår reservation att riksdagen inte nu bör ta ställning till vare sig S 1:s förflyttning eller P 1:s framtid. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Vi har i vår motion nr 2037 sagt ja till lokaliseringen av ett s.k. fredsförband till Arvidsjaur. Men det betyder inte att vi offrar något åt illusionen att det är militarismen som skall lösa problemen för den här mycket hårt drabbade regionen. Även om det nu skulle bli ett s.k. fredsförband i Arvidsjaur, vilket väl är mest troligt, kommer alla de grundläggande problemen att finnas kvar, om det inte sker samhällsinsatser av helt annan karaktär och helt andra dimensioner än de som nu är påtänkta. i; Problemen i Arvidsjaurs kommun är stora. Hårt har man drabbats genom avfolkning och ödeläggelse. År 1960 var folkmängden i Arvidsjaur 10 500 personer. Den 1 januari 1973 hade folkmängden sjunkit till 8 300 — det är en minskning med 20 procent på denna korta tid. De traditionella basnäringarna har lika hastigt minskat i betydelse. År 1950 sysselsattes i kommunen nära 2400 personer inom jordoch skogsbruk. Så snabbt som till år 1965 hade den siffran minskat med 55 procent eller till knappt 1 100 personer. Dessa siffror finner man i Denna utveckling — som inte har kompenserats av nya förvärvskällor — har skapat enorma problem för Arvidsjaurs kommun. Nästan tömda byar, förgubbning och hög arbetslöshet präglar situationen. Det är lika allvarligt i grannkommunen Arjeplog. I hela inlandet, inte minst i Arvidsjaurs kommun, sker nu en hastig förändring i negativ riktning beroende på att man icke lyckats skapa någon ersättning för den traditionella sysselsättningsbasen som sviktar. Det sker en fortgående urholkning också av de samhällena, där man har gjort väldiga investeringar i skolor och allmänna inrättningar. Mot den bakgrunden kan man förstå den desperation som många kommunalmän känner, och man kan också förstå den energiska kamp de har fört för att få fram ett beslut om det här fredsförbandet. De har slagits med svärdet hängande över nacken. Och talet om detta fredsförband har under flera år suttit som en propp och förhindrat lösningar av annat slag. Under flera år har förslag till initiativ för att få fram sysselsättning av annat slag bromsats med hänvisning till att man skall vänta, det kanske kommer ett fredsförband till kommunen. Det har knutits överdrivna förhoppningar till det här projektet. Ledande kommunalmän har uppträtt precis som om fredsförbandet skulle öppna dörrarna på vid gavel till härlighetens land. De knyter nu många illusioner till projektet och tycks tro att får vi bara fredsförbandet, då är också kommunens framtid tryggad. Jag tycker att det finns anledning att plocka ner illusionsmakarna på jorden, därför att så enkelt löser man inte problemen. Vi vet att de traditionella basnäringarna i Arvidsjaur kommer att fortsätta sin kräftgång. Fler och fler värkbrutna skogsarbetare kommer att bli överflödiga på arbetsmarknaden, och det är inte de som kommer att få jobb på regementet. Det måste vi vara på det klara med. Vart kommer jag nu med det här resonemanget, kanske en och annan frågar sig. Skall vi motsätta oss lokaliseringen av ett fredsförband till Arvidsjaur? Nej, det skall vi inte göra. Vi resonerar så här: Vi tror visserligen inte på militarismen och vi bekämpar de svällande militärutgifterna, men så länge vi trots allt tvingas ha en militärapparat kan det vara förnuftigt att lokalisera ut enheter på det sätt som här sker. När man nu har en otroligt kostnadskrävande militärapparat är det inget fel i att man också tar hänsyn till regionalpolitiska skäl. Och något betyder fredsförbandet för Arvidsjaur. Det ger fast arbete åt 70—80 civilanställda och litet skatteinkomster. Det ber bieffekter för servicenäringarna osv. Men vad som är viktigt för oss norrbottningar att säga i sammanhanget är ju att den satsning som nu sker under inga villkor får innebära att statsmakterna nu känner sig nöjda och menar att Arvidsjaur nu har fått sitt. Sker det ingenting annat, så står snart Arvidsjaur där med sitt regemente i en avfolkad bygd. Och på kaserner och militärer bygger man ingen framtid. Det helt avgörande är omfattande statliga insatser för att skapa nya industrier och ett bättre tillvaratagande av råvaror i form av malmer, mineraler, skogsråvaror osv. Opinionen för en sådan politik måste förstärkas och inte dämpas på grund av att staten nu lägger ett förband i kommunen. I motionen 2037 har jag och mina medmotionärer även tagit upp det förhållandet att förläggningen av ett militärt förband också innebär betydande olägenheter för samerna. Vi föreslog därför att riksdagen måtte uttala sig för att verkningarna av förbandets förläggning till Arvidsjaur för renskötseln i samråd med samerna skyndsamt utreds och förslag om ekonomisk kompensation åt samerna jämte övriga i sammanhanget erforderliga åtgärder, som kan anses påkallade, utarbetas. Jag skall här helt kort ge bakgrunden till att vi bedömde detta som nödvändigt. I försvarets fredsorganisationsutrednings, FFU:s, delbetänkande med förslag till fredsförbandets förläggande till Arvidsjaur hänvisas till en kontakt som det dåvarande lappväsendet haft med den sameby inom vars betesmarker det planerade övningsfältet skulle placeras. Från denna kontakt, som skedde i juli 1970, upprättade lappfogden ett protokoll varav det framgick att det skulle ha varit fråga om ett officiellt byasammanträde i enlighet med då gällande renbetslag och byastadga. Så var nu inte fallet; dels var mötet inte beslutsmässigt på grund av att det inte var tillräckligt antal fullmäktige i byn närvarande, dels uppfattade de närvarande mötet som avsett att informera om vissa planer och definitivt inte som ett sammanträde för att fatta beslut — till det saknade man ju såväl befogenhet som behörighet. Den aktuella samebyn, Mausjaur sameby, beslutade i oktober 1971, sedan det framkommit att samebyn ansågs ha biträtt förslaget — vilket alltså var fel att ogiltigförklara den som protokoll betecknade handlingen från informationsmötet.

Dessutom anförs att förläggandet av flyttvägar till andra områden i sig medför ”väsentliga olägenheter”. Samebyarna konstaterar att ”vilken ekonomisk ersättning vi än får för intrånget kan den inte ens tillnärmelsevis kompensera markförlusterna”. Avslutningsvis poängteras vikten av att byarna bereds tillfälle att medverka vid en eventuellt fortsatt planering. Sammanfattningsvis yrkar de berörda samebyarna: 1. Att företaget inte måtte genomföras. 2. Att, för det fall så ändå skall ske, staten omedelbart skall utreda företagets inverkan på rennäringen och inkomma med förslag till kompensation och ersättning. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om vad justitieombudsmannen yttrade i skrivelse till Kungl. Maj:t den 24 januari 1966 angående vissa klagomål från två samebyar i Kirunaområdet. I sin sammanfattning säger JO bl.a.: ”Det bör icke längre få förekomma att för samerna viktiga beslut fattas utan att dessa själva haft tillfälle att ge sin mening till känna. Man måste därför tillse att samerna får egna organ, som kunna föra samernas talan och effektivt bevaka deras intressen i viktigare frågor. Detta är icke en uppgift vilken såsom nu skall i första hand ankomma på statliga myndigheter.” Men ”myndigheterna” har ingenting lärt. I november 1972 uttalade sig så en annan statlig myndighet, lantbruksnämnden i Norrbottens län, utan att någon kontakt togs med de berörda samebyarna. I stället hänvisades till det nyssnämnda sammanträdet i juli 1970. Samerna har kraftigt protesterat mot, som de uttalat, ”det mycket anmärkningsvärda förhållandet, att lantbruksnämnden ansett sig kunna avgiva ett yttrande, som helt bygger på en skrivbordsprodukt, tillkommen utan att berörda samebyar har beretts tillfälle att yttra sig i frågan”. Ja, det är märkligt. Förra hösten kunde man i pressen läsa uttalanden om att samerna betraktades som osolidariska när de framförde farhågor för att lokaliseringen av fredsförbandet till Arvidsjaur skulle medföra besvärande intrång i deras näring. Dessa farhågor skall ses mot bakgrund av att någon seriös utredning då inte gjorts av företagets inverkan på rennäringen.

Utskottet menar att det därmed får anses väl sörjt för att ersättningsfrågor som uppkommer i samband med förbandsetableringen skall få en tillfredsställande lösning. Vid ett ytligt betraktande av frågan kan man kanske komma till samma bedömning som utskottet. Det skall nämligen konstateras att den föreslagna samarbetsdelegationen inte är tänkt att ha till uppgift att behandla de frågor som vi tar upp i motionen. Det kan också ifrågasättas i vad mån samerna kan känna någon särskild garanti för att deras frågor skall bli ordentligt behandlade genom den av departementschefen gjorda skrivningen, där det bara heter att ”vissa synpunkter” skall ”övervägas” i samband med markanskaffningen. Jag finner det beklagligt att utskottet så lättvindigt avfärdat vårt motionsyrkande i denna del.

Slutligen gäller det frågan om flygfältet. Vi har i motionen föreslagit att man i samband med förbandsbygget planerar för ett flygfält i Slagnäs. Det ger den största civila effekten, det gör nytta för flera inlandskommuner. Förläggningen blir sådan att skjutfältet blir ett alternativ — förutom Arvidsjaur — för Arjeplogs, Sorsele och Malå kommuner, som alla är inlandskommuner. Det blir ett acceptabelt avstånd för flera kommuner, och det blir ändå inte långt från Arvidsjaur. Då får man också en spridning av insatserna så att inte allt hamnar i enda kommun, och det tycker jag är lovvärt. Fredsorganisationsutredningen har vid sina överväganden utgått ifrån att flygfält måste byggas och förläggas i Arvidsjaur. Ja, jag är också överens med utredningen om att ett flygfält bör byggas för att tillgodose de värnpliktigas behov av snabba hemtransporter, däremot inte om att det måste byggas i Arvidsjaur. Arjeplogs, Sorsele och Malå kommuner har framfört sina synpunkter till cheferna för kommunikationsoch försvarsdepartementen. Jag tycker att deras argument väger tungt. Jag vill sluta med att yrka bifall till motionen 2037.

Fru talman! Den fråga vi nu behandlar rör försvarets organisation i fred. Emellertid är det bara en del av organisationen som nu behandlas. Den undergår ständiga förändringar beroende på försvarets ändrade inriktning, dess ökande markbehov, det civila samhällets behov av utvecklingsmöjligheter, regionalpolitiska krav, ekonomiska faktorer osv. De förändringar i försvarets fredsorganisation som vi nu skall ta ställning till motiveras av krav på förändringar som jag här räknat upp. I fråga om pansartruppernas utbildning uttalade riksdagen 1968 att antalet pansarbrigader skulle minskas. Herr tredje vice talmannen Virgin skyllde på försvarsbeslutet år 1972 och sade att man först då hade bestämt sig för att minska antalet pansarbrigader. Det är felaktigt. Man beslöt om det i princip redan 1968, och 1968 års försvarsbeslut har ju i efterhand faktiskt fått erkännande som ett ganska bra beslut. Jag kan inte erinra mig att det rådde några delade meningar om reduceringen av pansartrupperna, och inskränkningarna skedde också efter en prioritering som gjordes från militärt håll. Men den här frågan togs också upp av 1972 års riksdag. Då framhöll man att ”i syfte att frigöra medel för andra angelägna ändamål bör avvecklingen av de pansarbrigader som skall utgå påbörjas snarast”. Det var alltså en ytterligare poängtering av det beslut beträffande reduceringen av antalet pansarbrigader som fattades fyra år tidigare. Detta är så mycket mera angeläget som pansarutbildningen är synnerligen dyrbar och kostnaderna beräknas stiga kraftigt under den närmaste tioårsperioden. En stridsvagn som nu kostar 3 miljoner beräknas kosta 5 miljoner om tio år. Nyanskaffning av materielen till en pansarbrigad kostar ungefär 750 miljoner kronor, vilket är mellan två och tre gånger så mycket som motsvarande kostnader för en infanteribrigad. En pansarbrigad drar dubbelt så höga kostnader för underhåll och utbildning som en infanteribrigad. Det är därför angeläget att snarast möjligt minska på pansartruppernas fredsorganisation. Två brigader skall på grund härav utgå ur organisationen inom den närmaste femårsperioden. Självfallet minskar därmed utbildningsbehovet i fred. Chefen för armén beräknar denna minskning till ungefär 2 000 värnpliktiga per år. Detta leder till att pansarutbildning måste upphöra vid flera förband. De som först bör komma i fråga är de båda pansarregementena vid Mälaren, och detta är man enig om även på militärt håll. Kungl. Maj:t föreslår — liksom försvarets fredsorganisationsutredning — att pansarutbildningen upphör vid P 1 i Enköping och P 10 i Strängnäs. Detta innebär emellertid inte att dessa regementen kommer att läggas ner. I fråga om P 10 föreslår regeringen att regementet övergår till infanteriutbildning, och utskottet har samma uppfattning. Vad gäller P 1 i Enköping och S 1 i Uppsala är situationen något mera komplicerad. Att pansarutbildningen vid P 1 bör upphöra är ganska självklart med hänsyn till riksdagens uttalanden, som jag nämnde, 1968 och 1972 om reduceringen av antalet pansarbrigader. Men vad skall då placeras i Enköping i stället för P 1? Ett sätt är att omvandla förbandet till infanteriregemente. Detta skulle emellertid inte te sig särskilt rationellt. Det skulle innebära att vi finge tre infanteriförband geografiskt mycket nära varandra. Utbildningsbetingelserna för infanteriet är sämre i Enköping än i Strängnäs. Antalet förläggningsplatser är för få för ett rationellt infanteriförband. Regeringen har, i likhet med försvarets fredsorganisationsutredning, föreslagit att S 1 flyttar från Uppsala till Enköping. Visserligen har S 1 för inte så länge sedan flyttat till Uppsala, men § 1:s område i Uppsala är kringbyggt från flera håll. Olika institutioner expanderar, och planeringen av vägar och trafik verkar störande för förbandet. Det bedöms inte vara realistiskt att räkna med att S1 kan ligga kvar längre än t.o.m. 1980-talet, troligen knappast så länge. Kaserner och andra anläggningar i Uppsala är starkt nedslitna. Under den närmaste 20-årsperioden krävs enligt arméstabens generalplanering 95 miljoner kronor i investeringar, varav omkring 75 miljoner under de närmaste tio åren.

En konskevens av detta blir enligt planen att mellan 24 000 och 30 000 nya lägenheter måste byggas fram till 1985. Några regionalpolitiska motiv för att behålla S 1 i Uppsala föreligger inte. Det är i stället ett allmänt samhällsintresse att § 1 flyttar från Uppsala. Inte minst kommer den kommunala planeringen att underlättas om man inte behöver ta hänsyn till det militära förbandets ganska stora anspråk på mark. Eftersom S 1 på sikt alltså inte kan ligga kvar i Uppsala, och eftersom Enköping är i större behov än Uppsala av ett militärt förband när P 1 dras in, faller det sig ganska naturligt att följa Kungl. Maj:ts och utredningens förslag. Under behandlingen i utskottet tillstötte emellertid en komplikation. Televerket anmälde att man i november månad plötsligt hade fått reda på att det fanns planer på att flytta S 1 till Enköping och att detta skulle kunna komma att störa televerkets mottagarstation i Vallby. Det är anmärkningsvärt att man inte har påtalat detta tidigare, särskilt som omfattande signalövningar har pågått där under många år, men när nu frågan i sista minuten anmäldes måste en undersökning göras och en utvärdering verkställas. Utskottet kan därför på nuvarande stadium inte helt följa propositionsförslaget. Den teletekniska undersökningen bör avvaktas. Mycket talar emellertid för att övningar med ett signalregemente kan bedrivas i Enköpingsområdet. Mest störande är större sändare med effekter om 1 000 Watt. Men övningar med dessa sändare bedrivs bara vid några få tillfällen under utbildningsperioden. Sändarna kan också användas med reducerad effekt. Ett s.k. sändarannex kan upprättas utanför det kritiska området. Restriktioner är också mycket vanliga i alla sammanhang i den militära övningsverksamheten; det får också signalregementet finna sig i. Även om utskottet formellt endast förordar att pansarutbildningen vid P 1 läggs ned och att S 1 skall flyttas, bör alla krafter inriktas på att söka reducera eventuella störningseffekter och att inrätta ett signalregemente i P 1:s etablissemang i Enköping. Vi förväntar ett förslag om detta från regeringen under nästa vår så att åtminstone höstriksdagen 1974 kan ta slutlig ställning till frågan. Att följa herr Åkerfeldts föslag att låta P I omedelbart övergå till infanteriutbildning skulle minska handlingsfriheten. Jag har påtalat nackdelarna med så många infanteriregementen i detta område och även att utbildningsbetingelserna i Enköping är sämre än på andra håll. De lämpar sig bättre för ett signalregemente och därför bör man vänta med att ta ställning till frågan om vad som skall lokaliseras till Enköping till dess vi får utvärderingen i vad gäller de teletekniska störningarna. Herr Åkerfeldt tog också upp den ekonomiska kalkylen som propositionen redovisar på basis av utredningens förslag och som utredningen har gjort upp med hjälp av den främsta expertis som varit tillgänglig på området. Det är framför allt på fyra punkter man kritiserar förslaget. De redovisas på s. 14 i utskottets betänkande. Om man räknar en post i fast pris och de andra i löpande kan man tjäna 25 miljoner kronor. Vidare är det klart att om man bedömer tiden när besparingarna skulle infalla och kostnaderna utdebiteras annorlunda kan det också bli vissa förändringar i kalkylen och man får fram 4 miljoner kronor. Sedan är det alldeles uppenbart att om ett regemente läggs ner så blir det ett bortfall av hyresbetalningar, man har räknat med 20 miljoner kronor. Det har man inte velat ta hänsyn till från Uppsalaekonomernas sida. Slutligen är det 22 miljoner som bygger på andra ingångsvärden än dem som utredningen räknat med. Planeringskontoret i Uppsala grundar sina värden i första hand på dem som chefen för armén har angett, men tyvärr — det vill jag inte rikta någon särskild kritik mot, det kan lätt vara gjort — har han gjort sig skyldig till en felberäkning på ett 30-tal personer, vilket åtminstone till stor del förklarar de 22 miljonerna. Utskottet vidhåller den beräkning som har redovisats i propositionen. I Uppsala ligger också arméns kom paniofficersskola, AKS. Den ligger i nära anslutning till S 1:s kasernområde men måste flytta beroende på att Akademiska sjukhuset för sin utbyggnad behöver den mark som AKS disponerar. En rad olika platser har undersökts, men valet för skolans placering kom att stå mellan Örebro och Skövde. Båda platserna är likvärdiga ur skolans synpunkt. Men här har de regionalpolitiska motiven fått avgöra lokaliseringen, och utskottet förordar Skövde, i likhet med utredningen och regeringen. Pansartruppernas kadettoch aspirantskola som nu är ansluten till P 1 i Enköping, måste flytta. Utredningen och regeringen har föreslagit P 7 i Ystad. Utskottet har emellertid enhälligt tillstyrkt att den skall placeras i Skövde. Anledningen till detta är främst att chefen för armén — i likhet med överbefälhavaren — starkt understryker önskvärdheten av att kadettoch aspirantskolan samlokaliseras med pansartruppskolan. Denna sistnämnda institution ligger redan i Skövde. En flyttning till Skåne skulle medföra en kraftig reducering av den militära verkstaden i Skövde. Utskottet tillstyrker därför motionen 2075 av herr Jansson m.fl. Jag övergår till att kommentera förslaget om ett fredsförband i Arvidsjaur. Den frågan har diskuterats livligt i den allmänna debatten och också här i riksdagen i samband med försvarsministerns svar på en interpellation i våras. Motiven för en etablering av ett förband i Arvidsjaur är, såsom tidigare nämnts, arbetsmarknadspolitiska. Övre Norrlands inland har under många år haft stora bekymmer med sysselsättningen. Trots energiska åtgärder från både kommunerna och staten har det inte lyckats att uppfylla de regionalpolitiska ambitionerna. Utflyttningen har varit mycket stor, och den pågår alltjämt. Detta får givetvis negativa regionalpolitiska effekter för Norrland, vilket också inverkar menligt på vårt försvar. Jag ser det därför som ett väsentligt samhällsintresse, inte minst från försvarssynpunkt, att vi med gemensamma krafter kan skapa sysselsättningstillfällen i övre Norrland så att folkmängden kan hållas någorlunda intakt. Det förefaller mig uppenbart att också vår försvarsmakt måste hjälpa till med detta. Moderaterna anför i reservationen 3 att sysselsättningstillfällen kan skapas på annat sätt och hänvisar till möjligheten att med lokaliseringspolitiska medel stimulera förläggning av civil verksamhet till Arvidsjaur. Herr tredje vice talmannen Virgin sade nyss att det bör finnas goda förutsättningar för en industrilokalisering till Arvidsjaur. Jag kan bemöta herr Lövenborgs farhågor med att säga att vi självfallet inte räknar med att enbart ett fredsförband är till fyllest när det gäller att ge arbetstillfällen, men det skapar sysselsättningstillfällen också indirekt. Man räknar med att hela förbandet, när det är i funktion, skapar mellan 450 och 500 arbetstillfällen direkt och indirekt. Vi räknar givetvis också med att ett fredsförband, genom den stimulans det kommer att ge, blir incitamentet till annan verksamhet. Det har visat sig att det hittills inte gått att med framgång lokalisera någon annan verksamhet till Arvidsjaur. Vi har haft det här lokaliseringspolitiska instrumentet under några år, och det utgör ett stimulansmedel, men man kan inte med detta dirigera företag till någon bestämd plats. Det är väl knappast att vänta att moderaterna skall lägga fram något förslag i det avseendet. Sammanlagt sex företag i Arvidsjaur har fått lokaliseringsstöd, samtliga inom träindustrin. Alla dessa företag har tidigare funnits på orten. Lokaliseringsstödet har i Arvidsjaur knappast gett några nya arbetstillfällen, men det har verkat stabiliserande på befintliga företag och det är också väsentligt. I Arvidsjaur är arbetslösheten tre å fyra gånger riksgenomsnittet. Beträffande möjligheten att skaffa nya företag till orten säger arbetsmarknadsstyrelsen att finansieringsfrågan hittills inte har utgjort något hinder. Det är objekten som saknas. Ett bifall till moderaternas reservation, nr 3, skulle verka som ett slag i luften beträffande sysselsättningsfrågan. Den innehåller en del vackra ord om betydelsen av sysselsättning till orten, men vackra ord löser inga problem i det här sammanhanget. Det fordras handling. Då säger reservanterna att om man nödvändigtvis vill lokalisera militär verksamhet till Arvidsjaur bör det inte vara ett grundutbildningsförband utan i stället ett läger för repetitionsutbildning för sådana krigsförband som avses för övre Norrland. Majoriteten i utskottet avstyrker bestämt ett sådant alternativ. Vi avstyrker därför att ett repövningsläger inte alls kommer att motsvara de fördelar ett grundutbildningsförband kan erbjuda. Ur militär synpunkt är vanskligt att de som repetitionsutbildas där inte får några Övningar i brigadenheter, i vilka de skall tjänstgöra i händelse av krig. En annan brist är att vederbörande inte blir så väl förtrogen med den terräng där han skall mobiliseras. Med ett repövningsförband blir också kontinuiteten och stadgan i kontakten med samhälle och bygd sämre. Reputbildningskontingenten kommer inte att integreras i regionens ekonomi på samma sätt som en grundutbildningskontingent. Det blir svårt att rekrytera befäl till repövningsförband. Befäl kan visserligen kommenderas dit, men dessa människor blir till föga glädje för kommunen eftersom de knappast kommer att mantalskriva sig i eller betala skatt till Arvidsjaurs kommun. Kostnaderna blir dessutom höga eftersom man knappast kan göra motsvarande minskningar på andra förband, och materielen kommer att förslitas snabbt. Som en lösning förordar utskottet i stället en kombination till grundutbildningsförband och ett förband för repetitionsutbildning och vinterutbildning för skolor etc. Detta sistnämnda måste utredas närmare. Under alla förhållanden bör ett grundutbildningsförband etableras i Arvidsjaur i huvudsak enligt propositionsförslaget. Beträffande skyddet för rennäringen, som herr Lövenborg tog upp, är det väsentligt att samernas behöriga intressen tillgodoses. Det bör kunna ske genom förhandlingar i samband med att förbandet etableras. Något ytterligare uttalande från riksdagens sida är inte erforderligt.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

Herr talman! Jag vill hålla med herr Gunnar Gustafsson om att den socialdemokratiska nedrustningspolitiken icke inleddes 1972 utan 1966. Vi har icke biträtt försvarspolitiken sedan dess och är icke medansvariga i dess resultat. Sedan säger Gunnar Gustafsson att antalet förläggningsplatser vid P 1 är för fåtaliga i förhållande till vad som krävs för ett rationellt förband. Men hur kan man då stå till svars med att nybygga ett litet förband uppe i Arvidsjaur, att lägga ned stora kostnader på utbyggnad av ett förband som inte är ett uns större? Dessutom har man ju nu i utskottet föreslagit att förbandet bara skall få ungefär halva den storlek som propositionen har angivit. Utskottets majoritet anger en rad skäl för att man inte skulle gå på vårt förslag om att lägga ett repetitionsutbildningsförband i Arvidsjaur i stället för ett grundutbildningsförband. Herr Gunnar Gustafsson har nyss upprepat de skälen. Ett av dem är att detta alternativ inte är utrett. Men det är just en utredning av förhållandena som vi föreslår i vår motion och i vår reservation. Utskottets majoritet vill nu förorda att man gör en kombination av grundutbildning och repetitionsutbildning. Men det uppslaget är heller inte utrett. Vi vet inte hur det kan gå tekniskt, vi vet inte vad det får för konsekvenser, vi vet inte vad det kommer att kosta. Jag förstår att majoriteten på ett ställe i betänkandet säger: ”Erfarenheten visar att verkligheten sällan eller aldrig rättar sig efter utredningsresultaten.” Jag vet inte vilka erfarenheter majoriteten i utskottet syftar på, men finns det sådana erfarenheter beror de inte på att det är fel på verkligheten utan på att det är fel på utredningarna. Och jag tycker nog att de utredningar som nu skall ligga till grund för det beslut som riksdagen avkräves är högst ofullständiga. Jag vet inte varför det var så bråttom att lägga fram propositionen redan i början på sommaren, när man ändå inte kunde behandla den förrän i november. Det hade varit bättre att använda mellantiden till att fullständiga utredningarna.
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla anför nu ytterligare ett skäl för att lägga ned P 1 och lokalisera S 1 dit, nämligen att det inte skulle vara rationellt att i Mälardalen ha tre infanteriförband. Det skälet framfördes inte i fredsorganisationsutredningen. Första gången man stöter på det är på några rader i propositionen, där det anförs utan någon som helst motivering. Vi saknar fortfarande en motivering från förslagsställarnas sida. Däremot har militären uttryckt åsikten att det visst är rationellt, och man påvisar bl.a. operativa skäl, nämligen närheten till rikets huvudstad. När herr Gustafsson talar om § 1:s situation, inklämt som det är mellan institutioner och annan expansion i Uppsala, kan man riktigt känna hur gärna S 1 vill flytta därifrån. Så är emellertid inte fallet. Samtliga militära myndigheter har hävdat att S I kan vara kvar under avsedd programperiod och där bedriva sin verksamhet. Det senaste planeringsmaterial som man grundar sin uppfattning på, Utvecklingsplan 68, är också ett överspelat kapitel för Uppsalas del. Det var en tjänstemannaprodukt. Nu föreligger en ny tjänstemannaprodukt som förtroendemännen så småningom skall ta ställning till, Utvecklingsplan 73. Det föreligger också yttranden med anledning av förslag som är ” antagna av fullmäktige, och jag tycker att de är mest relevanta i sammanhanget. Där har man sagt att man inte kommer att framställa krav på S 1:s mark. Herr Gustafsson säger att Uppsalas invånarantal skulle öka med 28 procent. Det är också en siffra som är alltför optimistisk i dag, inte minst mot bakgrund av det beslut som vi fattade för ungefär ett år sedan om regional utveckling. De 24 000-30 000 lägenheter som enligt uppgift skulle byggas har i dag reducerats till ca 15 000. I likhet med herr Gustafsson i Uddevalla påpekade jag att det var vanskligt att göra kalkyler för så lång tid. Jag vill också ställa frågan: Varför har man i kalkylen för förbanden i Mälardalen använt en diskonteringsränta på 4 procent och för Arvidsjaurförbandet 8 procent? När man vet att den lägre räntan ger ca 40 miljoner kronor i besparingskostnader kan man själv dra sina slutsatser. Herr Gustafsson har i sitt inlägg inte angivit något som helst skäl för att vi skall besluta nu om P 1 och P 10.
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla betonar att detta är ett stimulansmedel. Man har inte fått något annat, och det här förbandet betyder ändå något. Det har också varit min argumentation. Vi tror inte på militarism, men skall man lägga ned åtta miljarder på militarism är det inget fel i att man lägger en del av dessa miljarder i en regionalt svårt drabbad bygd. Det är ett stimulansmedel, säger herr Gustafsson i Uddevalla, och det uttrycket kan stå fast. Men det räcker inte. Politik är att vilja, har en känd statsminister sagt. Vill man någonting med Arvidsjaur räcker det inte med att lägga dit ett regemente, utan det måste komma dit någonting helt annat som ger effekt på längre sikt. Det tror jag att man bör understryka i sammanhanget. Beträffande flygfältet anser jag att det är viktigt att man samtidigt med att man fattar beslut om upprättandet av det här förbandet också fattar beslut om byggandet av ett flygfält. De besluten bör gå hand i hand, eftersom man har skyldighet att se till att de värnpliktiga, som i stor utsträckning kommer att hämtas söderifrån, bereds tillfälle till rationella och snabba hemtransporter. Därför menar vi att den frågan inte bör anstå. Om förbandet placeras i Arvidsjaur bör man tänka rationellt och planera flygfält i Slagnäs. Då får man också den största civila effekten av denna investering. Tre kommuner har ställt sig positiva till tanken, kommuner som inte på något annat sätt får någon som helst nytta av det här fredsförbandets placering i Arvidsjaur.
Herr talman! Jag skall börja med herr tredje vice talmannen Virgin som menade att det inte var konsekvent att påstå att förbandet i Enköping, P 1, skulle vara så litet och därmed olämpligt för infanteriut bildning när förbandet i Arvidsjaur, som vi förordar, byggs för ett färre antal platser. Men det är olika slags utbildning det är fråga om. Ett rationellt infanteriregemente bör enligt chefens för armén normer omfatta åtminstone 1 000 och upp till 1 500 man. Vid P 1 finns det 840 förläggningsplatser. Det skulle alltså behövas en väsentlig nybyggnad där. I Arvidsjaur är det inte meningen att det skall bedrivas sådan infanteriutbildning, utan det är K 4 som skall flytta dit. Det blir jägarutbildning eller lättare utbildning och det är fråga om mindre förbandsstorlekar. Vidare säger herr Virgin att vi förordar kombinationen med grundutbildningsoch repetitionsutbildningsförband. Det är inte fråga om att fatta ett direkt beslut, utan den kombinationen måste utredas närmare, eftersom man inte har aktuella utredningar beträffande ett repetitionsövningsförband. Sedan var det herr Åkerfeldt som undrade vilka skäl man åberopar när man påstår att P 1 skulle vara mindre lämpligt för infanteriutbildning. Jag räknade upp en del: det är för få förläggningsplatser, för dåliga övningsområden, det skulle bli avsevärt dyrare att bedriva utbildning där än på andra platser. Herr Åkerfeldt anser att § 1 kan vara kvar i Uppsala och att samtliga myndigheter har sagt det. Jag har påstått att fram till 1985 går det bra, men då krävs ddet också investeringar på åtskilliga tiotal miljoner kronor — 75 miljoner under den närmaste tioårsperioden. Det är enligt min mening en felinvestering. Sedan reviderade herr Åkerfeldt siffrorna i Uppsala kommuns utvecklingsplan. Den senaste plan som jag har haft till hands är Utvecklingsplan 72. Finns det senare uppgifter är det en annan sak; planerna har ändrats väldigt många gånger i Uppsala under senare tid. Och för resten: 15 000 nya lägenheter under ett antal årär inte någon dålig prognos.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla säger att olika slags utbildning bedrivs vid P1 och i Arvidsjaur. Det är möjligt. Men propositionen har inte kunnat ange vilken utbildning som bör ordnas. Det skall utredas. Herr Gustafsson bekräftade också att man måste utreda hur det skall arrangeras i Arvidsjaur. Det är upprörande, tycker jag, att fatta beslut om stora investeringar utan att veta vad de kommer att innebära. Jag skall så återkomma till vad herr Gustafsson sade angående industrialiseringen i Arvidsjaur. I den promemoria som vi fick från försvarsdepartementet anförs att Arvidsjaur inte har de bästa förutsättningarna för en industrilokalisering. Den industriella traditionen och miljön är inte särskilt väl utvecklad. Det kan väl vara riktigt, och det är naturligtvis en nackdel om så är fallet. Men det kan inte vara avgörande i så hög grad att man inte ens kan utreda alternativet. Inte heller den militära traditionen är så väl utvecklad i Arvidsjaur. Jag kan peka på att inrikesministern för bara några dagar sedan här i kammaren lämnade en uppgift, som jag tycker är intressant i sammanhanget. Han sade att de statliga lokaliseringsinsatserna i en viss del av övre Norrland hade åstadkommit att man med en insats av 140 miljoner kronor hade skapat sysselsättning åt 800 personer. I Arvidsjaur gäller det en insats, som i varje fall är större än det beloppet. Där förväntar man sig, om vi räknar på samma sätt, att skapa 200—300 arbetstillfällen.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla säger att vi har för få platser vid P 1. Det är möjligt att så är fallet i dagsläget och det är alldeles riktigt då det gäller tiden fram till 1980, när vi beräknar att behovet av infanteriutbildning har ökat med 2 000 värnpliktiga, alltså de som tidigare har fått pansarutbildning. Om vi skall föra över dessa värnpliktiga till de två förbanden P 10 och eventuellt I I kommer inte dessa platser att räcka till, hur vi än vänder oss. Där måste investeringar till. Då kan det väl vara lämpligt att bygga ut P 1. För övrigt har det enstämmigt sagts från militärt håll att tanken på storförband inte får drivas in absurdum. Då uppträder andra nackdelar i stället. Med en tillväxt på 750 värnpliktiga, vilket är beräknat för tiden fram till 1980, skulle vi kunna få 1 500 värnpliktiga till I 1, 1 000 till P 10 och 1 000 till P 1. Det är efter vad jag kan förstå fullt rationellt. Fortfarande har herr Gustafsson inte sagt någonting om skälen till att vi i dag skall besluta om två av de tre regementen som ingår i karusellen.
Herr talman! På den sista frågan har jag svarat i mitt inledningsanförande. Att etablera ett infanteriregemente i Enköping och ha S 1 kvar i Uppsala stämmer inte med ambitionerna att minska antalet förband. Vi har i fortsättningen inte råd att hålla så många förband som vi för närvarande har. Från regionalpolitiska synpunkter tål Uppsala bäst indragningen av ett förband. Det är alldeles riktigt att man skall vara försiktig med storförband. Det håller jag med om, men vad är ett storförband? Det kan vara flera tusen man, som är fallet i Finland, eller 30 000-40 000 man, som är fallet på andra håll i världen. Här i Sverige rör det sig om 1 000—1 500 man som lämplig storlek. Herr Virgin sade att det inte har angivits i propositionen vilken utbildning som skall bedrivas i Arvidsjaur. Jo, man har angivit att det bör vara jägarutbildning eller dess motsvarighet i den framtida organisationen — den frågan utreds för närvarande. Chefen för armén har varit inne på samma sak och talat om ett lätt infanteriförband. Vad gäller optimismen eller pessimismen inför civil verksamhet så har utskottet byggt på uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen. Jag är alldeles övertygad om att arbetsmarknadsstyrelsen, länsstyrelsen och andra myndigheter bevakar sysselsättningsfrågorna, och hade det funnits möjligheter till ytterligare etableringar, så hade de naturligtvis också utnyttjats. Så ett par ord till herr Lövenborg, som jag inte hann svara i den förra repliken. Beslutet om flygfält kan anstå därför att man har ändå alternativ i grannkommunerna — det rör sig om en å en och en halv timmes färdväg dit. Slutligen vill jag säga att det ibland kan vara rätt bra att ha tillgång till detta som herr Lövenborg kallar för militarismen, såvida förbanden placeras på rätt ställe.

Herr talman! Propositionen 135 har av naturliga skäl tilldragit sig ett mycket stort intresse från olika regionala och kommunala organ och därutöver också från militära företrädare, personalorganisationer och de värnpliktiga. Utskottet har också fått ta del av synpunkter och förslag som framförts i inte mindre än nio motioner. De synpunkter som framkommit har i överväldigande grad gällt sociala och arbetsmarknadsmässiga konsekvenser av de militära omdisponeringar som föreslagits i propositionen. Jag är i och för sig inte främmande för tanken att mycket stor hänsyn skall tas till dessa aspekter när man bestämmer placeringen av militära förband.

I frågan om ett fredsförband i Arvidsjaur har vi i första hand velat förorda ett förband av repetitionsövningskaraktär och att antalet värnpliktiga under första tjänstgöring blir så litet som möjligt. Det är ju rätt långa resor dit upp, och även om vi inte kan säga att det är brist på rekreationstillfällen där uppe så är de väl ändå inte särskilt starkt utvecklade ännu. Detta är två exempel på förhållanden som kan skapa svårigheter för de värnpliktiga, som under en stor del av sin första tjänstgöring skulle bli förlagda så pass långt från sina hemorter. Utskottet har nu försökt göra en sådan avvägning att man får en kombination av repetitionsövningsförband och grundutbildningsförband. Det enda riktiga är nog att göra på detta sätt. Därmed har man en möjlighet i de fortsatta övervägandena att inte ta upp flera till en första tjänstgöring än vad som är nödvändigt. Under alla förhållanden är det viktigt att understryka att ingenting försummas när det gäller insatser för att på allt sätt öka de värnpliktigas trivsel, deras möjligheter till rekreation och innehållsrik fritid.

Vi får då tänka på att det ökar effektiviteten i den militära utbildningen, om all personal känner trivsel i sitt arbete. I samband med tillskapandet av förbandet i Arvidsjaur föreslås de omdisponeringar i Mälardalen som tidigare nämnts. Jag skall bara peka på en sak som upptagits i motionen 2075 av Paul Jansson m.fl. I denna föreslås att pansartruppernas kadettoch aspirantskola skall förläggas till Skövde i stället för som propositionen föreslår till Ystad. Herr Gustafsson i Uddevalla har lämnat ett motiv till att utskottet kunnat enas och att motionens förslag fått en allmän uppslutning. Omdisponeringen av P1 och S1 har som här tidigare nämnts komplicerats av de invändningar som rests från televerket om störningsrisker för radiostationen i Vallby. Det är naturligtvis otillfredsställande att utskottet inte fick redovisning av detta i samband med att propositionen 135 framlades, men nu är det som det är. Frågan måste självfallet bli föremål för fortsatt bedömning, och den utredning som nu pågår får visa vilka resultat som framkommer. Nu tvingas vi alltså att fatta beslut om nedläggning av P1 före ett definitivt beslut om lokalisering av S 1. Det vore skäl att rikta stark kritik mot det faktum att denna komplikation inte har kunnat delges utskottet på ett tidigare stadium. Från militär synpunkt, ur arbetsmarknadsmässiga och regionalpolitiska aspekter förblir Enköping enligt vår mening en plats där man under alla förhållanden kommer att ha förband placerade. Med hjälp av de informationer som lämnats i utskottet och i vetskap om teknikernas möjligheter att även eliminera störningsrisker är det i varje fall enligt min personliga tro inte uteslutet att § 1 som det från början var tänkt kommer att placeras i Enköping. Jag hoppas att utskottets skrivning skall stilla oron i Enköping genom att det klart sägs ut att Enköping inte skall stå utan regemente för framtiden. Herr talman! Jag ber att få instämma i tidigare framfört yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill som ledamot på Norrbottensbänken börja med att uttala min glädje över regeringens proposition och över att ett nära nog enhälligt utskott ställt sig bakom det avsnitt i propositionen 135 som berör ett utbildningsförband i Arvidsjaur. Ur länets och kommunens synpunkt är detta beslut av mycket stor betydelse. Det positiva beslut vi hoppas kammaren kommer att fatta om en stund betyder ett lyckligt slut på en lång och påfrestande period av ovisshet för kommunens invånare. Under de år frågan har behandlats har, som också tidigare omnämnts, sysselsättningen i området stadigt gått nedåt trots en stark aktivitet från kommunen och med stöd från samhället. Man har ändå inte lyckats få till stånd någon egentlig nyetablering i regionen, och det beror på den ovisshet som rått huruvida förbandet skulle komma till stånd eller inte. Jag är övertygad om att ett positivt beslut i dag kommer att innebära — Nr 157 just den injektion regionen och Arvidsjaurs kommun såväl behöver. Det Torsdagen den kommer dessutom att innebära något av en islossning när det gäller 13 december 1973 näringslivsutvecklingen i vid bemärkelse för regionen. — — — Arvidsjaur är ett centrum för regionen när det gäller kvalificerad samhällsservice. Utskottet fick helt klart för sig att denna funktion i dag är starkt hotad på grund av den fortgående befolkningsminskningen. Den nedre befolkningsgräns av ca 8 000 invånare som länsplaneringen anger som lägsta nivån för bibehållande av en fullvärdig samhällsservice, är nu hotande nära att underskridas. Därför kommer ett beslut om fredsförband i Arvidsjaur nära nog fem i tolv. Om man studerar ålderspyramiden för kommunen, finner man att det verkligen behövs sysselsättning för åldersgrupperna 20-40 år. Den pyramiden är inte bara hotande smal i basen, den har dessutom en alldeles markerad midja just vid det här åldersskiktet. Under de år som frågan behandlats och diskuterats har det framkommit erinringar av varierande slag. En sådan har varit en förbandslokaliserings betydelse och inverkan på rennäringens framtida förutsättningar. En motion i den speciella frågan har nyligen berörts. Jag vill på inget sätt förringa dessa gruppers synpunkter. Jag vill ändå framhålla att en förbandslokalisering, och därmed en viss garanti för kommunens framtida möjligheter att lämna en fullvärdig samhällsservice, också måste vara av mycket stor betydelse för rennäringens folk. Jag tycker nämligen att behovet av en god samhällsservice för de människor som hämtar sin bärgning inom renskötseln alltför ofta kommer bort i debatten. Utan en god samhällsservice och tillräckligt stor befolkning, som skapar marknad för rennäringens produkter, tror jag den här näringen, åtminstone enligt mitt sätt att se, är dömd att dö ut. I övrigt utgår jag ifrån att frågan kommer att noga utredas, och att de verkliga olägenheterna kommer att på lämpligt sätt kompenseras. En annan fråga som varit central i debatten och där även representanten för de värnpliktiga vid uppvaktning i utskottet har visat ett starkt engagemang, är frågan om de värnpliktssociala förhållandena vid ett förband förlagt till Arvidsjaur. Värnpliktsutbildning långt från hemorten framstår i dag med viss rätt som något som bör undvikas. Det är visserligen inte så förfärligt många år sedan jag gjorde min rekryttjänstgöring i Karlskrona, ungefär 150 mil från hemorten, och på den tiden hade man hemresor ett par gånger om året. Trots det tycker jag dessa frågor är värda att beakta. Vi bör dock komma ihåg att stora ansträngningar har gjorts i detta avseende bl.a. för att ge de värnpliktiga ökade möjligheter till tätare hemresor. Här spelar naturligtvis frågan om en flygplats inom regionen en betydande roll, och jag-utgår ifrån att den utredning av flygplatsfrågan som departementschefen anser erforderlig skall kunna fullföljas skyndsamt och att beslut om byggande av flygplatsen inte onödigtvis skall fördröjas. Det kan förtjäna att påminna om att Arvidsjaur under förutsättning av moderna flygförbindelser inte ligger längre bort från exempelvis Stockholm än ca en timmes restid. Men nu gäller det naturligtvis inte bara möjligheter till täta och snabba 178 hemresor för de värnpliktiga. Det gäller även frågan om en meningsfylld fritid, både för de värnpliktiga och för övrig personal vid förbandet. Arvidsjaur har redan nu — i likhet med många tätorter i Norrbotten — ett hyggligt utbud av sådan service. Det finns ett modernt medborgarhus, det finns badhus och sporthall, tempererat utomhusbad — jag skulle kunna göra listan längre. För dem som är intresserade av friluftsliv är utbudet närmast obegränsat. Är man dessutom intresserad av fiske — och det är många människor i dag — finns det verkligen i området möjligheter som bör tillfredsställa den mest kräsne sportfiskare, med ädelfiskevatten t.o.m. inne i själva tätorten. Kommunens företrädare liksom landshövding Lassinantti utlovade vid utskottets besök att inga ansträngningar skulle sparas när det gällde att skapa trivsel för de värnpliktiga och för övrig personal vid förbandet. Militärbefälhavaren för övre Norrland general Personne intygade inför utskottet att han inte på något sätt var orolig för de värnpliktssociala förhållandena och att han var optimistisk för framtiden i detta avseende. Det är glädjande att det råder en så stor enighet i utskottet, men det finns ett markerat avståndstagande i form av en reservation av herrar Petersson i Gäddvik och Virgin, som yrkar avslag på propositionen och därmed också avslag på förslaget om ett utbildningsförband i Arvidsjaur. Det kanske mest förvånande är att finna herr Peterssons namn på denna reservation. Jag tycker det är litet magstarkt av en ledamot på Norrbottensbänken att säga nej till en åtgärd som är så betydelsefull för utvecklingen i en del av det län som vi tillsammans representerar här i riksdagen, och jag vill verkligen både ur länets och ur kommunens synpunkt beklaga herr Peterssons inställning i frågan. Det skall väl i sanningens namn också sägas att Per Petersson inte enbart säger nej till propositionen, han yrkar även bifall till motionen 2074, som bl.a. berör förbandet i Arvidsjaur. Vad säger man då i denna motion? Jag vill bara citera ett litet avsnitt: ” Arvidsjaur ligger vid järnväg och har eller får snart goda landsvägsförbindelser åt olika håll.” Vidare framhålls i motionen att ortens serviceutbud är tämligen gott och att således förutsättningarna för en industriell utveckling bör vara relativt goda. För att börja med det som jag direkt citerade, finner man att det är många orter som ligger efter denna järnväg, nämligen inlandsbanan. I samma gynnade läge ligger bl.a. Jokkmokk, där man sannerligen inte har den erfarenheten att det står företagare i kö för att få etablera sig där. Dessutom är det ju så att dessa orter alltid har haft detta gynnade läge, men åtminstone Per Petersson vet hur utvecklingen har varit bl.a. i Arvidsjaur. Att vidare säga att om bara statsmakterna ville ställa pengar i tillräcklig omfattning till förfogande så skulle det verkligen bli fart på utvecklingen i Arvidsjaur ser jag inte som annat än den obotfärdiges förhinder. Det finns nämligen såvitt jag har kunnat utröna inga konkreta förslag i motionen, och för oss på Norrbottensbänken står det ganska klart att det behövs mycket annat än pengar för att få resultat i form av sysselsättning. Nej, det är ett skäligen tunt underlag i det alternativ som man i motionen och reservationen föreslår till förbandet i Arvidsjaur, och jag måste — vänlig som jag är — säga att jag har litet svårt att tro att reservationen i detta avseende har Per Peterssons fulla stöd.

Jag vet inte om det var ett förbiseende av herr Lövenborg att han glömde bort att säga något om de eventuella följdverkningarna när man lokaliserar en flygplats i närheten av detta område. Jag är utan att säkert veta det ändå ganska övertygad om att man, om man på allvar aktualiserar flygfältsfrågan, också där kommer att stöta ihop med antingen barmarksbetesland eller helt oersättliga kalvningsland. Om jag får uttrycka mig litet vanvördigt vill jag säga att chefen för armén under den senare delen av utskottets behandling av ärendet dammade av en gammal utredning angående ett repetionsförband som man en gång hade tänkt förlägga i Kalixområdet. Också detta har man tagit med i moderatreservationen. Mig förefaller det som om man griper efter varje halmstrå i sin ambition att förhindra att ett utbildningsförband kommer till Arvidsjaur. Jag är ingen militär expert, långt därifrån, men jag tror att general Personne som delade både utskottsmajoritetens och kommunens mening och som väl i hög grad får anses vara en militär expert också hade den uppfattningen att repetitionsövningsförband inte var något alternativ till det som föreslås i propositionen. Det ideala förhållandet skulle enligt general Personne vara ett utbildningsförband med kapacitet även för repetitionsutbildning. Det är, herr talman, just vad utskottsmajoriteten föreslår, vilket jag tycker vittnar om att utskottets majoritet är angelägen om att åstadkomma maximal effekt av den investering som görs. Vårt militära försvar kostar oerhört mycket pengar för landets skattebetalare, och jag tror att det exempel på samplanering mellan regionalpolitiska åtgärder och militära investeringar som förbandet i Arvidsjaur utgör kommer att hälsas tillfredsställelse inte bara av oss i Norrbotten och av invånarna i Arvidsjaurs kommun utan också av stora grupper i vårt samhälle i övrigt. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.